Herr talman! Jag slutade mitt huvudanförande med att säga att mycket hör ihop. Familjen är ju inte ett begrepp som svävar fritt i luften. Den är en del av samhället. Mycket beror alltså på hur det förhåller sig med andra saker. Karensdagarna inom sjukförsäkringen är exempel på en sådan sak. Att ta bort bostadsbidraget är en annan åtgärd som påverkar familjerna. Om man nu går emot ersättningen för insjuknandedagen när det gäller den nya sjukförsäkringen är det en tredje sak som påverkar familjen. Familjen lever ingalunda i ett vakuum utan är beroende av det som händer. Ingen kan väl komma ifrån att situationen för barnfamiljerna har förbättrats under de år som vi har haft regeringsmakten, och den kan ytterligare förbättras. När vi nu har höjt barnbidragen vid två tillfällen — vi har åstadkommit en rejäl höjning under dessa år — är utbyggnaden av föräldraförsäkringen något som ligger framför oss. Jag menar att inkomstbortfallsprincipen är den princip som man får hålla sig till. Om man inte kan ta hela steget till ett och ett halvt år i första omgången, får man räkna upp garantibidraget månadsmässigt. Det är inte så hemskt stor skillnad mellan det vårdnadsbidrag som centern föreslår och den ersättning som utgår över garantibidraget, om Karin Israelsson förlåter mig.

Herr talman! Historien förtäljer ett samtal mellan Tage Erlander och hans mor. Samtalet gällde den svenska välfärden. Under samtalets gång frågade modern: Men vem är det som betalar allt detta? Tage Erlander svarade: Det har mor gjort. Frågan var naturlig och svaret var riktigt. Det är säkert många som skulle kunna instämma i det svaret. Det är den äldre generationen som har byggt upp det svenska välfärdssamhället med de olika trygghetssystem som finns i vårt svenska samhälle. Det är tidigare generationer som har byggt upp och strävat ihop tryggheten som vi har i dag. Men när svaret är givet på den frågan, borde då inte svaret vara lika givet på nästa fråga? Vem skall bestämma över inriktningen av vården för bl.a. de äldre? Om mor och far har varit med och strävat ihop tryggheten, är det då inte naturligt att också de får bestämma innehållet när det gäller att kunna utnyttja tryggheten när man blir gammal? Herr talman! Det pågår i dag en omvandling av bl.a. äldreomsorgen i vårt samhälle. Det förs en ingående debatt i dessa frågor, och det är bra. Nu säger alla att de gamla skall bo kvar hemma så länge de kan. Från moderat sida har vi drivit den tanken under flera år. Vi började för många år sedan. Det är intressant att notera att vi har fått rätt när det gäller de grundläggande synpunkterna: Man skall ha rätt att bo kvar hemma så länge man själv vill och orkar. Men när man inte längre vill eller orkar bo hemma utan i stället vill ha mer kvalificerad omvårdnad av något slag, kan det kommunala servicehuset vara bra. Men vi måste också slå vakt om ålderdomshemmen och den boendeformen. I dag är det som ni vet så att många gamla som bor på ålderdomshem runt om i vårt land känner en stor oro över omvandlingen när det gäller äldreomsorgen och äldrevården. Från moderat sida vill vi slå fast att vi i det här sammanhanget måste ställa oss på de gamlas sida. Vi behöver den formen av boende även i framtiden. Det får inte bli så att vi i en politisk pendelpolitik kör över de gamlas egna önskemål. Det får inte bli så att en politisk pendelpolitik skapar onödig oro hos enskilda gamla. Det får inte bli så att en politisk pendelpolitik innebär sömnlösa nätter för de gamla som i dag bor på ålderdomshem och som önskar få bo kvar där därför att det är deras hem. Många av ålderdomshemmen behöver förändras, byggas om och förbättras — rummen behöver bli större och man bör kunna få någon form av kokmöjlighet i anslutning till sitt bostadsrum. Men det är inte nödvändigt att bygga ut rummen i detta boende till fullgoda lägenheter. I dag har vi oerhört styrande statsbidragsbestämmelser både när det gäller hemtjänsten och när det gäller bostadsfinansieringsförordningen. Statsbi dragsbestämmelserna är ofta mer styrande än förnuftet — även om kommunalpolitiker och gamla kan vara överens om att ålderdomshemsboendet är riktigt och bra, tvingas man ute i kommunerna av ekonomiska skäl att gå in för en annan form av service. Jag skulle vilja fråga statsrådet Sigurdsen: Är det inte dags att regeringen tar initiativ till att ändra statsbidragsbestämmelserna både när det gäller hemtjänsten och när det gäller bostadsfinansieringens principer? Det är inte bara servicehus och ålderdomshem som gamla skall kunna välja, utan även enskilda alternativ. Vi vet att vi kan få fram enskilda alternativ i olika former. Om en äldre person hellre vill bo i ett vårdhem eller sjukhem som drivs av kyrkan än i ett som drivs av kommunen, varför skall han eller hon då inte få möjlighet att välja just det alternativet? Vi moderater säger nu att vi vill ta ett nytt steg in i välfärden, och det steget innebär att vi skall stärka den enskildes ställning inom ramen för vårt socialpolitiska ansvar. Vi har därför sagt att man bl.a. i vårdlagarna starkare måste markera valfriheten — det gäller socialtjänstlagen och hälsooch sjukvårdslagen. Herr talman! Det är i och för sig bra att man får möjlighet att välja att få ett eget rum i långvården när man är gammal och sjuk. Från moderat sida ställer vi upp på den målinriktningen. Men vi vet samtidigt att många gamla inte vill ha ett eget rum — de delar gärna ett rum med en kamrat. Vi menar att vi här måste gå längre. Ett eget rum i en sjukhusmiljö med vitmenade väggar är inte särskilt stor standardhöjning för den gamle som är sjuk. Vi måste i stället skapa nya miljöer. Här kan enskilda mindre sjukhem utgöra alternativ till dagens långvård för många gamla och sjuka människor. På så sätt kan vi höja livskvaliteten för de gamla och sjuka människorna ute i vårt land i olika sammanhang. Varför skall man inte få välja när man har slitit ett helt liv, när man är gammal och sjuk och inte trivs i den enda vårdformen, den landstingskommunala långvården? Ja men, säger många, det går inte — moderaterna målar upp luftslott, det här valfrihetstänkandet skulle bli alldeles för dyrt. — Det är inte så. Låt mig visa på ett exempel. Jag var nu i veckan på besök på Solhaga vårdhem i Lödöse. Det är ett vårdhem för psykiskt utvecklingsstörda. Det är ett mycket fint vårdhem. Föreståndaren, Carl Ekman, visade oss runt och informerade om hur verksamheten vid detta privata vårdhem är upplagd. Vid en jämförelse mellan landstingskommunala vårdhem och Lödöse vårdhem, som drivs på liknande sätt, visar det sig att dagkostnaderna är 400 kr. lägre på Lödöse vårdhem än i motsvarande landstingskommunal vård. Detta är viktigt att ta fram och betona. Det visar sig att valfriheten inte blir dyrare. Det främsta motivet för moderat valfrihet är den sociala ambitionen att den gamle skall kunna välja. Och när det inte blir dyrare, varför skall då ideologiska skäl hindra den valfriheten, som är så viktig för många? Herr talman! Inom sjukvården upplever vi i dag stora problem i vårt samhälle. Jag skulle här vilja peka på två målsättningar som vi måste dra upp. Den första är också där att stärka patientens ställning. Den andra är att vi skall få kortare väg mellan patienten och läkaren, mellan patienten och vårdgivaren. Herr talman! Det är faktiskt så att vi från moderat sida har varnat för utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Vi gjorde det i samband med att riksdagen antog den nya hälsooch sjukvårdslagen, och vi gjorde det i samband med att riksdagen fattade beslut om HS 90-propositionen. Vi menade att man här överbetonar den förebyggande vården och primärvården på bekostnad av länssjukvården och annan vård. Vi var ensamma om den ståndpunkten i debatten här i kammaren för ett par tre år sedan. Vi slår oss inte för bröstet nu, utan det är snarare med smärta som vi konstaterar att vi fick rätt så snabbt. Min fråga till statsrådet är: Är det inte dags att revidera inriktningen av HS 90 och i stället starkare betona också sjukhusvårdens betydelse inom ramen för vårt svenska hälsooch sjukvårdssystem? Vi läser dagligen i tidningarna om köerna till kranskärlsoperationer, till höftledsoperationer och till starroperationer. Vi vet att det ligger personliga tragedier bakom varje sådan redovisning. Låt oss ta kranskärlsoperationerna som exempel. På det seminarium för några dagar sedan som statsrådet själv hade kallat till fick vi en skrämmande redovisning av att en del av de patienter som står i denna operationskö kommer att dö under tiden, beroende på att de måste vänta så länge i denna vårdkö. Detta är givetvis mycket, mycket allvarligt. Herr talman! Som jag sade har vi från moderat sida varnat för den här utvecklingen och pekat på riskerna när det gäller inriktningen av hälsooch sjukvården sedan några år tillbaka. Det var också beklämmande att lyssna till statsministerns inlägg här i dag, när han redovisade olika politiska partiers sociala ambitioner. När det gällde bristerna i det socialdemokratiska trygghetssystemet försökte han gömma sig bakom en engelsk Rolls Royce i stället för att själv visa på vilken lösning socialdemokratin har att föreslå i dessa vitala frågor. Jag påstår att socialdemokratin hämmar utvecklingen inom hälsooch sjukvården. Man gör det dels inom ramen för Dagmarsystemet, dels inom ramen för sin övergripande, styrande syn i dessa frågor. När jag läser den rapport som redovisades för några dagar sedan och som skall ligga till grund för debatterna fram till den socialdemokratiska partikongressen, blir jag skrämd. Om exempelvis privata alternativ inom vården står följande på s. 6: ”Det är alltså av yttersta vikt att sjukvården är offentligt finansierad, styrd och kontrollerad. En privatläkarkår är emellertid ett bra komplement till den offentliga vården. Den offentliga vården kan också i vissa lägen ha behov av att utnyttja privata tjänster. T. ex. om en ny behandlingsmetod introduceras så finns det ett uppdämt behov i befolkningen för denna operation.” När inte den offentliga vården fungerar skall det alltså helt plötsligt finnas privata alternativ som kan rycka in. Varför inte planera så att dessa alternativ finns redan från början? Varför inte redan från början ge patienten denna valfrihet? Varför inte bygga upp ett socialförsäkringssystem, som gör att vem som helst kan söka sig till alternativa vårdformer oavsett inkomst? Herr talman! Jag citerar vidare ur nämnda rapport om synen på fritidspraktiserande läkare. Där står: ”Däremot är blandningen av offentligt och privat verksamma personer en oacceptabel kombination. Lojaliteten skall vara entydig varför fritidspraktik normalt inte bör accepteras.” Nya förbud! I ett läge när vi i Sverige har en sjukvårdskris skriver regeringspartiet promemorior om nya förbud i stället för att ta till vara de resurser som finns hos den svenska läkarkåren och över huvud taget inom den svenska sjukvården. Är det inte i stället, statsrådet Gertrud Sigurdsen, dags att släppa på restriktionerna? Vi moderater kräver i en partimotion att man genom lagstiftning skall ge patienterna rätt och möjligheter att själva uppsöka den vårdgivare som han eller hon vill ha, om inte landstinget kan erbjuda vård inom rimlig tid. Det egna landstinget skall bli skyldigt att betala kostnaderna för vården. Vi anser också att man skall kunna låta läkare och annan sjukvårdspersonal i större utsträckning utnyttja befintliga sjukvårdsresurser och på så sätt komma till rätta med vårdköerna. Det är inte förbud utan tilltro som skall lösa vårdkrisen.

Herr talman! ”Ge barnen ett ombud, Carlsson”, var en rubrik som mötte oss i Expressen den 28 november 1986. Det var Ingvar Carlssons partikamrat, riksdagsledamoten och tillika ordföranden i Barnmiljörådet, Margareta Persson, som i en artikel med den här rubriken beskrev hur viktigt det är att vi äntligen på ett rationellt sätt tar itu med barnolycksfallen. Det hela mynnade i att även barn behöver skyddsombud. Drygt 200 000 av våra barn under 15 år skadas varje år så svårt att sjukhusbesök eller motsvarande är nödvändigt. Olycksfallen svarar för nästan hälften av den totala dödligheten bland barnen. Undersökningar har visat att de flesta av olyckorna hade kunnat förebyggas med enkla medel utan större kostnad. Lika många barn dör genom olycksfall som det dör människor genom olycksfall i arbetslivet. Många barn blir lemlästade och får bestående handikapp. Barn har inga skyddsombud. De har ingen som är direkt ansvarig för att deras intressen tillvaratas i samhällsplaneringen. Det finns ingen som registrerar och utreder olycksfall eller tillbud och ingen som vidtar förebyggande åtgärder mot olycksfall. Barn är också en rättsligt eftersatt grupp när de råkat ut för olycksfall. En undersökning nyligen visade att förundersökningarna nästan genomgående läggs ned när barn har blivit skadade. Ansvarsfrågan tas sällan upp i domstol. Av 20 900 granskade mål fanns inte ett enda som behandlade barnolycksfall. Förundersökningarna hade lagts ned och berättigade åtal hade aldrig väckts. När Margareta Persson därför skrev i Expressen att barnen behöver skyddsombud hälsade vi från folkpartiet henne med glädje välkommen över på vår sida. Ett par veckor tidigare hade hon här i kammaren röstat emot ett folkpartikrav om skyddsombud. Men hon var tydligen inte sämre människa än att hon snabbt kunde ändra sig. Vi räknar nu med hennes stöd när vi i årets motion om barnolycksfall upprepar kravet på skyddsombud för barn. Jag ställer nu min första fråga till Gertrud Sigurdsen, nämligen om också hon är beredd att stämma in i det berättigade ropet ”Ge barnen skyddsombud, Carlsson”. Herr talman! Det är dubbelt så vanligt att barn skadas i skolan som att vuxna skadas i arbetslivet. När man i Norrbotten granskade 1 200 barnolycksfall framkom att 20 92 av skololyckorna, totalt 50 fall, hade orsakats av våld mellan elever. I ett yttrande till socialutskottet i våras skrev skolöversty relsen: ”Fysiskt våld mellan eleverna förekommer ofta, även medvetet våld. Det är därför angeläget att snabbt finna former för ett arbete att höja elevernas säkerhet.” Även i rapporter från skolhälsovården har det gång på gång påtalats att ett ökat antal olyckor och skador i skolan tycks ske genom våld mellan barnen. För oss vuxna vore det fullständigt orimligt att dag efter dag gå till en arbetsplats där man riskerar att utsättas för upprepad misshandel. År 1978 beslöt riksdagen att arbetsmiljölagen skall gälla också för elever från årskurs 7. Skolöverstyrelsen fick i uppdrag att lägga fram förslag om hur det här skulle utformas i praktiken. Arbetsmiljölagen är nämligen en ramlag. Det måste därför finnas föreskrifter för tillämpning, om lagen skall kunna få avsedd effekt. När det gäller att skydda vuxna till liv och lem har det här aldrig ifrågasatts. Skolöverstyrelsens förslag om hur lagen bör kunna tillämpas lämnades för sju år sedan. Ärendet ligger fortfarande kvar hos utbildningsdepartementet. Våren 1986 påpekade skolöverstyrelsen att riksdagsbeslutet om arbetsmiljölag för skolelever inte medfört så stora förändringar, eftersom anvisningar fortfarande saknas för hur arbetsmiljölagen skall tillämpas. Det är djupt beklagligt att riksdagsbeslutet inte har fullföljts på avsett vis. Det är djupt oroande att statsrådet Bengt Göransson i en interpellationsdebatt nyligen sade att inga föreskrifter behövs för arbetsmiljölagen när det gäller skolelever. Föreställ er reaktionen på andra arbetsplatser om ett statsråd skulle säga: Visserligen är arbetsmiljölagen en ramlag, men anvisningar om hur den skall tillämpas struntar vi i! Barnen måste få samma rättsliga skydd som det skydd som är fullkomligt självklart för oss vuxna i arbetsmiljöhänseende. Det är en grundförutsättning för att både olyckor och skador på grund av mobbning eller annat våld mellan barn skall kunna förebyggas på skolorna. Nu kommer min andra fråga till statsrådet Gertrud Sigurdsen: Är Gertrud Sigurdsen beredd att kämpa för att skolelever äntligen får en arbetsmiljölag som fungerar enligt riksdagens beslut för nio år sedan? Också i år har folkpartiet sett till att den frågan kommer upp både i utbildningsutskottet och i socialutskottet. Herr talman! Socialstyrelsen presenterade häromdagen en utredning om våldet. I den fastslås att det inte är våldet på gatorna som är det mest alarmerande utan att det är våldet i familjerna som ökat och blivit grövre. Genom nyheterna i morse fick vi veta att det beräknas vara 65 000 barn per år som utsätts för grovt våld i hemmen. Undersökaren påpekade helt korrekt att när vuxna, som står för tryggheten i tillvaron, använder våld mot barnet inpräntas den grundläggande föreställningen att det är rätt och riktigt att slå den som står en allra närmast. Barn gör som man gör och inte som man säger och barn lär sig, som bekant, saker genom att titta på andra. Det är väl känt vid det här laget att vid ca 80 96 av alla våldshandlingar är alkohol en bidragande orsak. När jag började som barnläkare för 25 år sedan var i allmänhet bara pappan berusad i missbrukarfamiljer. I dag är bilden en annan. Missbruket har ökat katastrofalt bland kvinnorna, och alltför ofta är båda föräldrarna så berusade att de är oförmögna att ta hand om sina småbarn på helgerna. En tredjedel av ca 500 kvinnor som sökt för skador på Huddinge sjukhus hade fått sina skador genom misshandel. Hälften av de misshandlade hade minderåriga barn. De flesta av barnen hade sett på när mamman misshandlades. En fjärdedel av barnen hade också själva blivit föremål för misshandel. Det finns mycket som tyder på att det är en oerhört alarmerande situation för framför allt barnen i missbrukarfamiljer. Våldet i samhället har många orsaker. Missbruk och tidig prägling genom familjevåld är säkert en stor bidragande orsak till senare våldshandlingar. Men vi måste tyvärr konstatera att vi inte vet säkert hur det förhåller sig. Det är därför oerhört viktigt att vi får en kartläggning av vilka sociala och ekonomiska skador som missbruk medför för familjerna och för den närmaste omgivningen, och då inte minst för barnen. En stor del av riksdagen önskade en sådan kartläggning, när frågan var uppe i höstas. Intresset från socialdemokraterna var tyvärr alltför svalt. Min tredje fråga till Gertrud Sigurdsen blir därför om hon nu är beredd att stödja kravet som framförs i en partimotion från folkpartiet angående en kartläggning av de sociala och ekonomiska konsekvenserna för missbrukares familjer och deras närmaste omgivning.

Herr talman! Den budget som har presenterats visar på ett mycket starkt engagemang i de sociala frågorna. Där läggs fram förslag om stora förbättringar för pensionärerna. Från den 1 juli i år föreslås en extra höjning av pensionerna. Från den 1 januari 1988 föreslås en förbättring av de kommunala bostadstilläggen. Regeringen föreslår vidare en höjning av ersättningsnivån i delpensionen från 50 till 65 96. Senare i vår föreslår vi också att de s.k. undantagandeänkorna skall få pensionstillskott. Regeringen har utöver detta lagt fram förslag om en ny beräkningsmetod i sjukförsäkringen. Förslaget är en stor socialpolitisk reform. Det innebär att vi får en rättvis sjukpenning -— för alla medborgare. Det innebär rättvisa för de deltidsarbetande och en markant förbättring av den tillfälliga föräldrapenningen. Det har varit intressant att studera oppositionens reaktioner på förslagen, sådana de kommit till uttryck i de motioner som nu lagts. En analys av skillnaderna mellan regeringsförslagen och de borgerligas förslag ger ett entydigt utfall: det är två olika ideologier som präglar förslagen, en skillnad i synen på vad som skall vara samhällets roll i fördelningspolitiken. Verkligheten är i dag denna: ungefär en fjärdedel av landets löntagare har en betydligt sämre ekonomisk ersättning vid korttidssjukdom än de övriga tre fjärdedelarna. Det är de privatanställda arbetarna, den grupp som har haft det svårast att avtalsvägen kompensera det lönebortfall som vårt nuvarande sjukpenningsystem leder till, och det är de många deltidsarbetande som har koncentrerad deltid. Det förslag som regeringen framlagt undanröjer den orättvisan. Vi har lyssnat till rörelsen, till de många människor som kräver jämlikhet. Karensdagen försvinner, fridagsreglerna slopas, en timberäkning för de första 14 sjukdagarna införs, resultatet blir rätt till en i princip 90-procentig kompensation vid inkomstbortfall för alla löntagare. Moderaterna och folkpartiet är överens om att detta system är alltför krångligt. Det bör tillbakavisas av riksdagen av det skälet, hävdar folkpartiet och moderaterna, och får stöd av centerpartiet på den punkten. Jaha, tänker kanske någon då — de borgerliga vill ha ett system som är enklare och fungerar bättre. Det låter ju bra. Men granskar man folkpartiets och moderaternas motioner mer ingående, får man klart för sig att dessa två partier i själva verket vill försämra sjukersättningen. Gör karensdagen effektiv och sänk ersättningsnivån från 90 till 80 96 under 30 dagar, säger folkpartiet. Sänk kompensationsnivån från 90 till 80 26 under de 90 första sjukdagarna, föreslår moderaterna. Men —- kompensationsnivån vid korttidssjukdom är ju inte 90 Jo. Den är inte 80 96 heller. Den är 0 26 för alla de industriarbetande män och kvinnor som måste stanna hemma från jobbet en dag, kanske i samband med en enkel magåkomma. Den är 30 96 eller 50 96 för metallarbetaren eller affärsbiträdet när de är sjuka i två, tre eller fyra dagar. Ackordsarbeterskorna på Abba:s fiskkonservfabrik som rensar filéer och skär sill i högt tempo drabbas hårt av en karensdag och sänkt kompensationsnivå. Livsmedelsarbetare får som bekant inte arbeta när de är förkylda eller har sår på fingrarna. Tjänstemännen har sjuklön från första sjukdagen, ofta med 100 96. I stället för att vara med och göra sjukförsäkringen mer rättvis för dessa människor lägger nu moderaterna och folkpartiet alltså förslag som ytterligare skulle öka orättvisorna. Men de vill inte lyfta fram nedskärningen som motivering för att tillbakavisa regeringens förslag till förbättringar. De gömmer sina verkliga avsikter bakom populära fraser om krångel och hänvisar till vad en rad remissinstanser har yttrat. Låt mig om detta säga: Innan förslaget överlämnas till riksdagen hade remissinstansernas yttranden vägts in, och många av de svårigheter som påpekats är undanröjda. Ytterligare en sak: Ett nytt beräkningssystem kräver mer personal i försäkringskassorna. Vi har från regeringens sida varit väl medvetna om detta. Men vi har sagt oss, att det är viktigt att uppnå rättvisa i sjukförsäkringssystemet, så viktigt att administrationen får växa som en följd av detta. Det är inte så, som folkpartiet tycks tro, att all administration är onödig byråkrati. Tvärtom — en administration som garanterar medborgarna rättvisa, det är en god administration och den ställer vi upp på. Och så något om de förslag som gäller pensionärerna. Tre förslag har vi lagt från regeringens sida. Det är en extrahöjning av pensionerna genom ett tillägg till basbeloppet den 1 juli i år, en höjning av de kommunala bostadstilläggen den 1 januari 1988 och en höjning av ersättningsnivån i delpensionen från 50 till 65 96 den 1 juli i år. Det är att ha ett socialt ansvar, Karin Israelsson, när vi lägger fram sådana förslag. Regeringen finansierar dessa förslag bl.a. med avkastningen på engångsskatten och ett slopande av det fria året i sjukhusvården för pensionärer. Totalt tillförs pensionärerna ungefär 3 miljarder från stat och kommun med de här förslagen. Centerpartiet går emot den extra höjningen av pensionerna från den 1 juli. En motivering är att regeringsförslaget innebär — jag citerar — en hållningslös attityd från regeringens sida. Vi har enligt centermotionen, och vi har hört det också här i dag, svikit de sämst ställda pensionärerna. Det är inte så. Med regeringens förslag, ett tillägg till basbeloppet med 400 kr., får pensionärer med låg eller ingen ATP 48 kr. mer i månaden. Med centerns förslag, höjd grundpension och höjda pensionstillskott, blir det 60 kr. mer i månaden för de sämst ställda. Men de sämst ställda pensionärerna är de pensionärer som har låg eller ingen ATP och som bor i kommuner med låga kommunala bostadstillägg. Här ger regeringsförslaget rejäla förstärkningar, tillskott på upp till 700 kr. i månaden. Dessa tillskott träffar exakt rätt, når just de pensionärer som har de sämsta villkoren och utjämnar de skillnader som finns i dag. Detta bortser centern ifrån i sin partimotion. Man vill inte tvinga kommunerna att höja de kommunala bostadstilläggen. Det är inte ändamålsenligt, skriver centern i sin motion. Det är tvärtom, naturligtvis. Det finns i dag kommuner som betalar ut absoluta minimibelopp. Ett pensionärspar får då bara 8 640 kr. per år. I andra kommuner däremot får ett pensionärspar med samma pension och samma bostadskostnad ibland mer än 25 000 kr. per år. Menar man något med att ett bra boende är viktigt för de äldres livskvalitet och menar man något med talet om rättvisa — då är tvingande regler i högsta grad ändamålsenliga. Om vi inte kompletterar förslaget om en höjning av de kommunala bostadstilläggen med en regel som tvingar alla kommuner att också verkligen höja — då blir orättvisorna på många håll bestående. Och det är just detta vi måste komma bort ifrån. Det finns också en annan svaghet i centerns förslag. När vi höjer basbeloppet innebär det en förstärkning av hela ATP-systemet. Det betyder att dagens löntagare, när de blir ATP-pensionärer, kan se fram emot rejäla, värdesäkrade pensioner. Vi har i dag mer än 4 miljoner människor i arbete. De samlar pensionspoäng. Centerförslaget ger dessa, dagens löntagare, 241 kr. mer per år när de blir ATP-pensionärer. Regeringens förslag ger dem 900 kr. och mer än så per år när det blir ATP-pensionärer. Också här syns tydligt den ideologiska skillnaden. Regeringen vill göra rejäla satsningar på de sämst ställda pensionärerna med det kommunala bostadstillägget och samtidigt bygga upp ett rejält pensionssystem för alla de människor som är framtidens pensionärer, alltmedan centern, kortsiktigt, försöker framställa 12 kr. mer i månaden som en satsning på de sämst ställda. Och så delpensionen. Folkpartiet säger i sin kommittémotion att en ökning från 50 till 65 96 ersättningsnivå, med hänsyn till skatteeffekterna, är av relativt begränsad betydelse. Låt mig då berätta om ett telefonsamtal som kom till socialdepartementet från en man som funderade kring de här marginalerna. — När ni höjer till 65 96, höjer ni då för dem som redan tagit delpension med 50-procentig ersättning? frågade han. —- Ja, fick han till svar. — Bra, sade han. Då får frun ta delpension nu, så tar jag det den 1 juli 1987. — Men du kan ju också ta delpension nu — ni får ju båda höjt från den 1 juli. — Nej, sade han, det går inte, det har vi inte råd med. Men frun kan ta. Jag tar sedan. Då klarar vi oss. Det blir bra. Också här, tycker jag, finns det en ideologisk skillnad mellan regeringen och oppositionen, en skillnad också i sättet att uppfatta verkligheten. Marginalerna är viktiga för många människor. När de borgerliga partierna sänkte ersättningsnivån sjönk antalet delpensionärer drastiskt. 1981 fanns det 68 500. I år finns det 32 000 delpensionärer. Det var inte de högavlönade som tvingades avstå från att utnyttja rätten till delpension. Det var de lågavlönade med små marginaler, ofta de människor som hade de tyngsta jobben. Nu får de tillbaka de ekonomiska möjligheterna att trappa ner efter ett tungt arbetsliv. Här har i dag som tidigare diskuterats köerna i sjukvården. Ingemar Eliasson har hänvisat till det som jag så många gånger har diskuterat med Daniel Tarschys och andra, nämligen förslaget som kom upp om att man skulle ge extra medel till landstinget i Bohuslän för att det skulle korta köerna. Låt mig säga att rehabiliteringsberedningens uppgift är att se hur sjukvården, försäkringskassorna och arbetsförmedlingen skall kunna samarbeta. Det här försöket i Bohuslandstinget rymmer faror. Vi får inte gå fram på en väg där vi riskerar att sätta prislappar på patienterna. Många av dem som står i sjukvårdsköerna är pensionärer. Det blir inga besparingar på sjukförsäkringen att operera dem. Vi får inte hamna i en situation där patienternas eventuella lönsamhet styr tillgången på vård. Regeringen väljer att gå en annan väg. Vi kommer att under våren lägga fram ett förslag på riksdagens bord där landstingen kommer att få stimulansbidrag för att kunna öka antalet operationer av starr, höftleder och kranskärl. För att resurserna ute i landstingen skall kunna utnyttjas så effektivt som möjligt föreslår regeringen att hela landet skall bli ett upptagningsområde. Jag har konstaterat att folkpartiet i dag har sagt att det är ett bra förslag. Jag konstaterar också att vi är överens om målen men vi är inte alltid överens om medlen. Karin Israelsson tog vidare upp alkoholpolitiken och sade att jag inte hade tagit det ansvar som Karin Söder och Rune Gustavsson hade tagit när de var socialministrar. Ja, Karin Israelsson, hela riksdagen står bakom 1977 års alkoholpolitiska beslut, och vi använder de medel som där är uppsatta för att minska alkoholkonsumtionen, och vi kan också visa på att den har minskat sedan 1976 med ungefär 20 96. Jag vet inte vad det är utöver vad riksdagen ställt sig bakom som Karin Israelsson vill att jag skall göra. Karin Söder stängde ju systembolagen på lördagar. Vill Karin Israelsson att jag till riksdagen skall lägga fram ett förslag om att systembolagen skall stängas på fredagar eller måndagar, eller vad är det utöver 1977 års alkoholpolitiska beslut som Karin Israelsson vill att vi skall göra? Vi har ett alkoholoch narkotikapolitiskt råd, där Organisationssverige är med. I detta råd arbetar man mycket intensivt med de frågor som gäller opinion och upplysning. Vi har tillsatt en speciell beredningsgrupp som skall arbeta med insatser gentemot ungdomen. Jag tror att det allra viktigaste är att satsa på ungdomarna så att de inte blir storkonsumenter eller över huvud taget konsumenter av alkohol. De borgerliga motionerna med anledning av årets budgetproposition och de socialpolitiska reformer som är presenterade i denna, visar tydligare än någonsin att ambitionerna inte är att åstadkomma en rättvis fördelning. Det framgår kanske allra tydligast i avstyrkandena av en förbättring av sjukförsäkringen för de privatanställda arbetarna. Regeringsförslaget bygger på ett avtal mellan Landsorganisationen och Svenska arbetsgivareföreningen. Parterna är överens om att en förbättring av sjukförsäkringen skall betalas med höjd arbetsgivaravgift. SAF och LO är alltså överens om denna jämlikhetsreform, men de borgerliga partierna i Sveriges riksdag går emot och vill i stället försämra sjukförsäkringen. Det har varit mycket tal om de sämst ställda pensionärerna under senare tid och också under dagens debatt. Alla säger sig ömma för dem. Men jag har inte hört de borgerliga företrädarna någonsin tala om de sämst ställda löntagarna. Här har vi nu lagt fram ett förslag som utplånar en av de sista orättvisorna på socialpolitikens område, en orättvisa som t.o.m. enligt SAF inte är förenlig med kraven på ett modernt arbetsliv. Då går de borgerliga partierna emot. Vi erinrar oss kampen mot ATP och mot andra sociala reformer. Herr talman! Jag är trots allt förvånad och besviken över att år 1987 behöva uppleva detta motstånd mot en av våra stora rättvisereformer. Vi har bara att konstatera att borgerlig socialpolitik innebär ökade klyftor och ökad orättvisa.

Herr talman! Nej, statsrådet Sigurdsen, moderat politik innebär inte ökade klyftor och orättvisor. När det gäller pensionärerna tycker jag att statsrådet skall läsa igenom våra partioch kommittémotioner riktigt ordentligt. Låt mig först tala om två utgångspunkter. Regeringen har sagt att de sämst ställda pensionärerna skall få det bättre. Det får de inte genom regeringens förslag. Ta t.ex. undantagandepensionärerna. Undantagandeänkorna skall visserligen få en förbättring via en proposition men inte alla undantagandepensionärer. När det sedan gäller frågan om friåret har vi från moderat sida sagt att vi inte kan acceptera ett slopande av friåret, därför att det i propositionen över huvud taget inte finns någon redovisning av hur det slår emot de svaga pensionärsgrupperna. Återigen är det vi som får slå vakt om dem. Annars hamnar vi ännu en gång i samma läge som när det gällde de differentierade vårdavgifterna, där de svaga pensionärerna inte har möjlighet att ha kvar funktioner hemma i sin bostad när de läggs in på sjukhus. Vi har samtidigt sagt att vi måste koppla samman basbeloppshöjningen, friåret och undantagandepensionärerna och få en helhetslösning när det gäller att förbättra situationen för pensionärskollektivet med betoning på bl.a. de sämst ställda pensionärerna både inom sjukvården och inom försäkringssystemets ram — jag tänker på undantagandepensionärerna. När det sedan gäller sjukförsäkringen är det vi moderater i riksdagen som drivit kravet på en förändring av timersättningen. Vi såg med förväntan fram mot den proposition som skulle komma. Men när vi sätter oss ned och läser igenom propositionen ser vi att den är behäftad med så oerhört många brister att vi efter moget övervägande tvingas konstatera att vi inte kan godta den. Det går inte. När riksförsäkringsverket går ut och säger bl.a. att det finns så många brister i förslaget att det krävs en ny utredning efter det att riksdagen godkänt förslaget, hur kan statsrådet då kräva att Sveriges riksdag skall kunna ställa sig bakom förslaget? Vi ställer oss helt bakom principen, men vi har begärt ett snabbt förbättrat förslag. Om man inom socialdepartementet jobbar lika snabbt som de som rensar fisk på Abba, får riksdagen snart tillbaka förslaget i ett bättre skick, och då kommer moderaterna att ställa sig bakom en förbättring för dessa grupper. Det är ett gammalt moderat krav.

Herr talman! Statsrådet talade om två skilda ideologier. Låt oss se vari detta ger sig till känna när det gäller förslaget om förbättrad sjukersättning. Både socialdemokraterna och folkpartiet tycker att de deltidsanställda skall ha en bättre sjukersättning vid sjukdom. Både socialdemokraterna och folkpartiet tycker att det skall vara samma lagstadgade ersättning till alla anställda som är sjuka. Både socialdemokraterna och vi tycker att det skall vara samma ikraftträdandetidpunkt för reformen. Däri visar sig alltså inte skillnaderna. Vår kritik har däremot riktat in sig på att det är ett krångligt system, att det förslag som lagts fram föder en ny byråkrati. Vår kritik riktar sig mot att det har dröjt för länge med reformförslaget. Vår kritik riktar sig mot sättet att finansiera reformen — det skall enligt förslaget ske genom en arbetsgivaravgift. Om socialistisk ideologi handlar om krångel, om att förslagen dröjer för länge och att allting prompt skall finansieras med arbetsgivaravgifter, så är den ideologin inte mycket att skryta med. Hur man än bär sig åt måste löntagarna vara med och betala denna reform. Socialdemokraterna föreslår en höjning av arbetsgivaravgiften. Finansministern erkänner själv att detta kommer att komplicera avtalsrörelsen. Man måste ta hänsyn till detta när man skall träffa avtal. Hur man än bär sig åt kommer löntagarna att få betala genom att man inkräktar på deras löneutrymme. Vi föreslår att man i stället sänker den lagstadgade ersättningen vid korttidssjukdom. Om man därefter fyller på med avtal upp till 100 26 eller någon annan nivå över 80 96, får också detta tas av avtalsutrymmet. Så har man i dag gjort på tjänstemannasidan. Man har prioriterat en bättre sjukersättning och betalat det med lägre ersättning på andra punkter. LO-kollektivet har gjort en annan prioritering. Hur man än förhandlar måste man använda det utrymme som finns för avtalsförhandlingar. Någon annan väg finns inte. Vi vill inte ockupera det utrymme som parterna har att fritt förfoga över. Vi tycker att de själva skall bestämma. Så är det med den skillnaden. Reformerna skall träda i kraft samtidigt. Vi vill ha ett enklare system och vi vill ha reformerna finansierade på annat sätt. Får jag, fru statsråd, också fråga om KBT och avvecklingen av det s.k. friåret? Vi stöder förslaget och sättet att finansiera det. Men varför måste det träda i kraft vid olika tidpunkter? Varför måste alltid pålagan komma före förmånen?

Herr talman! Gertrud Sigurdsen sade att budgeten innebär en stor socialpolitisk reform och att det fanns stora förbättringar för pensionärerna inbakade i budgetförslaget. Jag håller inte med om det. Jag skall ta upp några saker, först delpensionen. Sedan kompensationsnivån i delpensionsförsäkringen försämrades av den borgerliga regeringen 1981 har vpk krävt ett återställande. Trots att delpensionsfondens överskott redan 1986 hade möjliggjort en höjning av delpensionen återställer regeringen inte pensionerna förrän den 1 juli i år. Vi tycker förstås att det är bra, men vi anser att det hade varit möjligt att genomföra detta mycket tidigare. Så till pensionerna. Vi säger förstås ja till att höja pensionerna, men vi säger nej till regeringens förslag därför att det är ett svek mot löftet att de sämst ställda pensionärerna skulle få förbättringar. Vi föreslår i stället att grundpensionen och pensionstillskottet höjs så att de sämst ställda pensionärerna får 964 kr. medan de bäst ställda får nöja sig med 500 kr. per år. Regeringen föreslår det omvända, nämligen att de bäst ställda pensionärerna får 2 000 kr. mer medan de sämst ställda får 500 kr. Så till friåret. När nu regeringen föreslår att det avgiftsfria året skall avskaffas, får en pensionär räkna med att en kortare sjukhusvistelse kan medföra att man måste få annan ekonomisk kompensation. För den som bara har folkpension och låg eller ingen ATP är dagsinkomsten 96 kr. Då finns det faktiskt inget utrymme för att betala 55 kr. per dag i sjukhusavgift ens under kortare perioder. Systemet med de differentierade vårdavgifterna, som nu är avskaffat, visade att en stor del av pensionärerna inte hade möjlighet att betala full avgift. Då fick de jämkning. Detta förnedrande jämkningsförfarande var den direkta orsaken till att man avskaffade avgifterna. Om det avgiftsfria året kommer att införas, tvingar man lågavlönade pensionärer att antingen anhålla om nedsatt avgift eller ansöka om socialhjälp. Dessutom skall läggas till försämringar när det gäller sjukresor och fördyrade läkemedel. Jag tycker inte att detta är en strålande reform för pensionärerna i vårt samhälle.
Herr talman! Jag kan möjligen förstå Gertrud Sigurdsens tveksamhet till Bohuslandstingets framställan om att man skulle föra över pengar från sjukförsäkringen till landstinget för att bygga i kapp köer. Man skall inte sätta prislappar på patienter, säger fru Sigurdsen. Jag kan alltså möjligen förstå hennes tvekan, även om jag är tveksam av annan anledning. Nu är det ett klart problem att det finns vattentäta skott mellan försäkringskassan, som betalar sjukpenningen, och landstinget, som betalar sjukvården. Vi moderater vill ta bort dessa vattentäta skott. Vi vill låta öppenvården och sjukhemsvården betalas genom sjukförsäkringen — genom sjukkassan — i stället för av landstinget. Det skulle innebära att sjukvårdsförsäkringen följer patienten, oberoende av om man väljer landstingets vård, vård i ett annat landsting eller vård hos privatläkare eller ett enskilt sjukhem. Patienten skulle få en helt annan valfrihet än man i dag har. Det skulle också med all sannolikhet innebära att landstingen skulle avlastas mycket av den öppna vården och av sjukhemsvården för att i stället desto bättre kunna koncentrera sig på den högspecialiserade sjukhusvården, som kanske främst måste ske i landstingets regi. Lyssna på detta förslag, Gertrud Sigurdsen! Om Gertrud Sigurdsen vill minska klyftorna, minska orättvisorna, stärka patientens ställning, då tror jag att vårt förslag är väl värt att ta vara på. Sedan några ord om förslaget att hela landet skulle ha en rikskö. Möjligheten finns ju redan nu, om man har brist på operationsresurser i ett landsting eller vid ett sjukhus, att föra över patienter till ett annat, som kanske har ledig kapacitet. Mycket beror ju på det enskilda landstinget. Och som Göte Jonsson sade, vill vi faktiskt ge den enskilde patienten garantier för att kunna få vård redan kortsiktigt vid ett annat landsting, om det egna landstinget inte kan ställa upp. Men innan vi har sett hur det här förslaget ser ut, finns det nog all anledning att vara skeptisk till fru Sigurdsens förslag. För det får ju inte innebära att landsting avstår från att bygga ut, därför att man vet att de ökade resurserna skall fördelas över hela landet.

Herr talman! Socialministern hade läst centerpartiets motion om timsjukpenningen så pass väl att hon såg att vi var överens om behovet av den, men att vi från centerpartiets sida inte kan ställa upp när man sjösätter ett administrativt mycket krångligt och inte helt rättvist system, som det här blir. Det ges möjligheter till överkompensation för vissa grupper, och det finns också grupper som blir underkompenserade. Än mer märkligt är det att man gör ett sådant byråkratiskt krångligt system i en situation, där försäkringskassorna inte klarar det arbete som vi har ålagt dem. Balanserna är oerhört stora, särskilt på arbetsskadesidan. Det görs ständiga neddragningar, och mängder av lokalkontor ute i landet hotas av stängning. En försämring av servicen håller på att ske, och i det läget är det inte försvarbart att införa det här nya systemet. Vi har i vår motion accepterat att man skall förhandla om en annan modell. Det går säkert att på ett helt annat sätt få ett rättvisare försäkringssystem för de deltidsanställda. KBT ger ett tillskott för dem som har höga hyror. Men det finns många pensionärer som inte har höga hyror, som bor under förhållanden som inte ger KBT-tillskott. Då ökar också en typ av rundgång. Vi tycker i centerpartiet att kommunerna själva skall välja nivåer. Valet skall inte vara styrt uppifrån, utan det skall ges en frihet. Det borde också stämma med frikommunsförsökens anda. Det finns faktiskt lokala skillnader i landet, och dessa lokala skillnader bör man också acceptera. Var skall kommunerna ta pengar till KBT? Är det äldreomsorgen som skall skattas på de pengarna? När det gäller basbeloppshöjningen går vi från centerpartiet inte med på förslaget. Vi tycker att det är ett felaktigt använt system för att ge en höjning av pensionerna. Vi anvisar medel av samma storlek, men vi finansierar på ett annat sätt. Man kan undra hur basbeloppet skall beräknas i framtiden. Vilka underlag skall man räkna med? Är det regeringens välvilja som skall styra beräkningen, eller tänker man gå tillbaka till det system som vi tidigare alltid har använt? I fråga om alkoholpolitiken är det faktiskt sant som jag sade i mitt inlägg — att det inte har hänt mycket. Det ser vi nu, när vi får statistik från försäljning, statistik över våldstendenser med alkoholinslag, misshandelsstatistik osv. Det krävs tidigare insatser, och vi får hoppas att det nu börjar hända någonting på alkoholpolitikens område; det är helt nödvändigt.

Herr talman! Det är ganska intressant att höra de borgerliga partierna ställa upp till försvar för den socialpolitik som man driver — och till försvar för att man inte stöder den förbättring av sjukersättningen som föreslås i den proposition regeringen här har lagt fram. Jag har sagt i mitt anförande — och det har även tidigare sagts här — att vi kommer att lägga fram förslag när det gäller att se till att de s.k. undantagandeänkorna skall få pensionstillskott. Det är inte utan att man blir förundrad över envisheten hos de borgerliga partierna i fråga om den här gruppen av pensionärer. Ni hade ju sex år på er att ta bort dessa orättvisor som ni nu kräver att en socialdemokratisk regering med en gång skall undanröja. Det var tydligen inte så lätt att då i det borgerliga samarbetet klara av det. Göte Jonsson tog upp frågan om HS 90. Hela arbetet med den frågan var mycket genomgripande. Det förelåg många rapporter, och arbetet pågick länge. Förslaget syftar ju bl.a. till att vi skall förebygga att sjukdomar uppstår. När det gäller exempelvis hjärtoch kärlsjukdomar vet vi att varannan man och var fjärde kvinna avlider i någon av dessa sjukdomar. Särskilt hårt drabbade är arbetare inom industrin. Det vore väl då konstigt om vi inte skulle anstränga oss för att förebygga att människor drabbas av dessa ofta plågsamma sjukdomar. HS 90 och hela den hälsooch sjukvårdspolitiska propositionen, som riksdagen ställt sig bakom, innebär ju en satsning på förebyggande insatser. Vi skall ha länssjukvård, och vi skall ha specialistvård. Det är inte fråga om något antingen-eller. Men jag är förvånad över det litet föraktfulla talet om satsningen på förebyggande åtgärder, en satsning som jag tror är alldeles nödvändig och som ligger i linje med vad människor också önskar. Beträffande folkpartiets motion, där man avstyrker förbättringen av sjukförsäkringen, är det faktiskt så, Ingemar Eliasson, att vad ni tycker er kunna stödja är att man skall komma till rätta med den koncentrerade deltiden. Den frågan kräver en snabb lösning, och ni avsätter resurser för detta i er budget. Däremot avsätter ni inte medel för ett införande av sjukersättning redan från första insjuknandedagen. Så var det med det stödet för LO-grupper som nu har sett fram emot att få en sjukförsäkring som är likvärdig med vad alla andra människor har. Det är fortfarande diskussion om krångel och administration. Jag har här sagt att vi i vår proposition har tagit hänsyn till mycket av det som anförts av remissinstanserna. Och jag hoppas att ni, innan beslutet skall fattas om denna förbättring av sjukförsäkringen, verkligen läser propositionen — och då också stöder den här reformen, så att vi tillsammans kan vara med och utplåna den orättvisa som fortfarande finns. När det gäller höjningen av arbetsgivaravgiften vet Ingemar Eliasson lika väl som jag att det mer eller mindre är en beställning från arbetsmarknadens parter. LO och Arbetsgivareföreningen är överens om att man vill ha den här reformen, och man är alltså beredd att betala den med högre arbetsgivaravgifter. Beträffande det fria året inom sjukvården har Inga Lantz m.fl. tagit upp frågan om avgifter. Det föreslås på den punkten att alla förtidspensionärer skall undantas. Vidare föreslår vi samma möjligheter att få nedsatt avgift som numera gäller för pensionärer efter vad som hittills varit det fria året. Vi var tillsammans med om att ta bort de differentierade vårdavgifterna. Detta kan mig veterligt fungera bra i dag; jag har inte hört några klagomål i det avseendet. Då borde det också kunna fungera bra det första året när man gör den här förändringen. Till Ingegerd Troedsson vill jag säga att det är klart att vi kan diskutera hur vi vill ha en sjukförsäkring uppbyggd. Moderata samlingspartiet har en annan modell när det gäller sjukförsäkringen. Såvitt jag vet är ni ganska ensamma om den modellen här i riksdagen. Jag tror inte att det tjänar mycket till att vi här mellan moderater och socialdemokrater diskuterar utformningen av sjukförsäkringen. Om jag inte missminner mig står det också i en moderat motion när det gäller valfriheten, möjligheten att gå över landstingens gränser för att få en operation utförd, att ni vill gå längre än vad regeringen har angivit i sin överenskommelse med Landstingsförbundet. Ni är också inne på att vi här skall gå lagstiftningsvägen. Till Karin Israelsson: Det är riktigt att försäkringskassorna har en besvärlig arbetssituation. Det har också uppmärksammats av regeringen. Redan för innevarande budgetår beslutade vi här att försäkringskassorna får 15 milj.kr. extra. För det budgetår som börjar den 1 juli ges ytterligare 30 milj.kr. för att man skall kunna beta av inte minst de balanser som finns när det gäller arbetsskadorna. Det behövs också ökade resurser för den personalförstärkning som kan beräknas. Jag säger återigen: Det är angeläget att kunna genomföra den här rättvisereformen för de privat anställda arbetarna i landet. Då är det naturligt att man också ser till personella resurser, så att kassorna kan klara detta. Det var intressant att lyssna till vad Karin Israelsson sade om KBT -— att kommunerna skall få välja vilken nivå de vill ha. Ja, det gör de i dag, och det kan skilja 20 000-30 000 kr. från den ena kommunen till den andra när det gäller hur mycket KBT man kan få. Det bör vi acceptera, säger Karin Israelsson och centern. Nej, säger regeringen, vi skall inte acceptera det, för detta berör de sämst ställda pensionärerna. Dem skall vi stödja, så att de här får en förbättring av sin situation.

Herr talman! Jag har inte hållit något försvarstal när det gäller våra alternativ till regeringens förslag. Jag framhöll påtagliga brister i regeringspropositionen beträffande timersättningen i sjukförsäkringen, likaså beträffande friåret. Statsrådet kan inte mena att vi i riksdagen skall kunna ställa oss bakom förslag som är så dåliga att ansvarigt verk säger att efter det att riksdagen har antagit förslaget måste vi sätta oss ned och göra en ny utredning om hur det skall tillämpas. Dessa krav kan inte statsrådet ställa på Sveriges riksdag. Vi måste ha riktigt underbyggda förslag från regeringen. Det är vi moderater som har sagt att man bör införa en bättre sjukförsäkring för just de här människorna. Men då måste också regeringen komma med ett riktigt utarbetat förslag till riksdagen, ett förslag som vi kan ställa oss bakom utan att det blir nya problem. Detsamma gäller friåret. Många pensionärer med låga pensioner har helt enkelt inte råd att betala 55 kr. om dagen. Frågorna måste ju övervägas från början, så att pensionärerna inte skall behöva springa och begära nedsättning av avgiften. Pensionärerna skall från början veta hur det ligger till. Det här rör sig ju om viktiga saker. Sedan beträffande HS 90. Vi är inte motståndare till förebyggande vård. Däremot motsätter vi oss att primärvården enligt HS 90 skall byggas ut kraftigt på bekostnad av länssjukvården. Samtidigt vet vi ju att förebyggande vård får effekt först på sikt. Vi vet också att förebyggande vård medför ökande vårdbehov inom akutsjukvården. I samband med förebyggande sjukvård uppdagas ju också sjukdomar som måste behandlas aktivt. Därför har vi varit tveksamma till hela den syn som ligger till grund för HS 90. Vi menar att länssjukvården och akutsjukvården måste ha en sådan kapacitet att de svåra sjukdomsfallen i landet kan klaras. Det är beklagligt att statsrådets budskap är så motsägelsefullt. Enligt oss moderater finns det ingen motsättning mellan landstingsvård och privatvård. Här gäller det att ta till vara de resurser som finns både inom landstingssjukvården och inom privatsjukvården. Vi menar att patienten skall kunna bestämma. Det skall inte vara en ny lång rikskö, utan patienten skall ha rätt att välja. Han skall ha samhällets stöd för att kunna söka vård där han kan få sådan i en akut, svår situation.

Herr talman! Socialministern sade att undantagandeänkorna genom en proposition kommer att få sin situation förändrad. Det tycks ha varit en komplicerad fråga. Det gäller emellertid ett litet antal kvinnor och ett enkelt ärende, varför det inte kan ha varit nödvändigt med en så lång handläggningstid. Det fanns naturligtvis skäl att låta det hela dra ut på tiden. Betydligt mera bråttom var det när det gällde att få fram timsjukpenningsreformen, som är ett mycket komplicerat förslag. Man kan ju fundera över varför arbetsgivaravgiften för egenföretagare skall höjas med 0,3 96, trots att egenföretagarna får ut bara 9 milj.kr. av reformen. De får alltså tillbaka mycket litet av avgiftshöjningen. Man kan fråga sig vart de pengar som egenföretagarna skall lägga ut på timsjukpenningen tar vägen. Frågan är komplicerad och innebär egentligen mycket mer än vad allmänheten har informerats om. Alla skall under de 14 första dagarna få en timsjukpenning uträknad, vilket innebär förändringar för samtliga. I sin tur betyder detta att det blir enormt mycket merarbete för försäkringskassorna. I slutänden har man en balans på försäkringsfall som gör det nästan omöjligt att i rimlig tid få fram prejudicerande domar, som visar hur reformen skall användas. Men vi är villiga att diskutera reformen och förbättringar av förslaget. Det är möjligt att vi kan hinna med detta under vårriksdagen. När det gäller folkpensionerna är centerns idé den att påslagen skall läggas på pensionerna och pensionstillskotten. Då går pengarna till de människor som bäst behöver dem. Påslag på ATP ger ju mest till dem som har den högsta ATP:n, och det belastar ju också AP-fonderna på ett helt annat sätt. Vi räknar upp pensionstillskotten med 50 96, om vi behåller friåret. Detta innebär faktiskt ett bra tillskott för pensionärerna. Det blir en kostnad på ungefär 1 650 kr. för en månads sjukhusvård för en pensionär. När det nu är så viktigt att styra KBT ute i kommunerna, kan man fråga sig varför det inte är lika viktigt att styra medlemstillskottet när det gäller våra pensionärsorganisationer. Till PRO utgick 3:25 per medlem, medan Sveriges pensionärsförening fick bara 2:40 per medlem. Vad är det för rättvisa? Där kan ju staten verkligen styra. Varför skall PRO ha mer pengar än den andra organisationen? Här har ju kommunerna ingenting att säga till om utan regeringen bestämmer själv. Jag skulle vilja ha en förklaring beträffande snedfördelningen.
Herr talman! Ett par saker beträffande sjukförsäkringen. Vi föreslår samma lagstadgade regler för alla. Vi gör inte skillnad på löntagargrupper. Lura inte någon att det är några andra än löntagarna själva som betalar en förbättring av sjukförsäkringen, oavsett om finansieringen sker genom arbetsgivaravgifter eller med andra medel som står till förfogande i avtalsrörelsen. De skillnader som föreligger mellan folkpartiets och socialdemokraternas förslag gäller alltså andra punkter. Det rör sig om krångel, sättet att finansiera, löntagarorganisationernas självbestämmanderätt, m.m. Jag vill återkomma till statsrådets illustrationer beträffande skilda ideologier. Det handlar mycket ofta om vilka prioriteringar man gör med knappa resurser. Socialdemokraterna föreslår en höjning av ersättningen när det gäller delpensioneringen. Folkpartiet föreslår att detta utrymme i stället används för att förbättra villkoren för dem som finns inom långvården. Gertrud Sigurdsen säger att man får påringningar på departementet från personer som vill ha bättre ersättning när det gäller delpensioneringen. Jag tror att det är riktigt, och jag unnar dem det. Men då måste jag fråga om ni aldrig får någon påringning från dem som ligger på långvården. Får ni inte det beror det på att de inte kan ringa. Kanske kan de inte ens tala. De orkar kanske inte höra av sig. Vår prioritering innebär att vi tycker att det är viktigare att ge de gamla och skröpliga inom långvården skäligare och mänskligare villkor. Då får annat vänta. Då får förbättringn av delpensioneringen vänta. Vill man ha illustrationer till skilda ideologier, skilda prioriteringar, är detta ett utmärkt exempel. Gertrud Sigurdsen svarade inte på frågan varför avskaffandet av friåret för pensionärer måste komma före förbättringen av KBT. Varför måste bördan komma före förmånen? Så säger Gertrud Sigurdsen att resultatet av borgerlig politik är ökade klyftor och ökade orättvisor. Ta inte munnen för full, kära socialminister! Vi har inte glömt försämringarna för pensionärerna när ni ”snodde” dem på 4 Jo av pensionerna. Vi har inte glömt att ni har rekordet när det gäller arbetslöshet, vi har inte glömt manipulationerna med biståndet till de fattigaste människorna på vår jord, och vi har inte glömt — och har ännu inte behandlat i riksdagen — försämringarna för de sämst ställda eleverna i skolan. Ta inte munnen för full! Det är inte tillräckligt rensopat framför den socialdemokratiska dörren för att de stora orden riktigt skall passa.

Herr talman! Att undantagandepensionärernas änkor äntligen skall få rätt till pensionstillskott var uppenbarligen en omvändelse under galgen — härtill är vi nödda och tvungna. Så är det. Socialdemokraterna är tvungna att vika sig i denna fråga. Men hur går det med undantagandepensionärerna själva? En del av dessa har i dag endast folkpension, ungefär 22 000 kr., och inget som helst pensionstillskott. Kanske får de också ett väsentligt lägre KBT än andra pensionärer. Om de sämst ställda pensionärerna nu äntligen skulle få en förbättring, får man väl inte helt tappa bort denna grupp. Vi är mycket intresserade, fru Sigurdsen, att få veta vad socialdemokraterna avser att göra med den gruppen. Sedan till vår modell för sjukvårdsförsäkring. Modellen var tydligen ointressant, därför att vi i stort sett skulle vara ensamma om den. Glöm inte bort, fru Sigurdsen, att vi moderater många gånger har fått vara pionjärer på det sociala området. Ta t.ex. flerbarnstilläggen, där vi för inte så länge sedan stod helt ensamma. I dag är t.o.m. socialdemokraterna med på att sådana skall finnas, ja, t.o.m. öka. Anledningen till att jag förde fram vårt förslag till sjukvårdsförsäkring var att verkligen ge fru Sigurdsen ett konkret förslag, om hon menade allvar med talet om att minska klyftor och orättvisor. Hur är det i dag? Vi vet att allt fler tecknar olika privata försäkringar för att ha garantier för att få vård men också för att kunna välja. De välbeställda har möjlighet att välja, andra har det inte. Det är väl inte det som är den socialdemokratiska solidariteten. Vill man ge vård på lika villkor, vill man att alla skall ha en rimlig valfrihet — och det är oerhört viktigt inte minst när det gäller val av läkare och sjukhem — borde nog fru Sigurdsen studera vårt förslag till sjukvårdsförsäkring litet närmare.
Herr talman! Det är klart att det blir försämringar om man tar bort friåret, framför allt för de sämst ställda pensionärerna. Så till undantagandepensionärerna. En enig riksdag begärde 1986, med bifall till en vpk-motion, ett förslag från regeringen om att de s.k. undantagandeänkorna skulle få pensionstillskott. Förslaget saknades i budgetpropositionen, och inte heller aviserades något förslag. Men under hand har det meddelats att förslag om pensionstillskott till undantagandeänkorna skall läggas fram i samband med propositionen om delpensioner. Därefter kommer bara de män som en gång begärde undantag från ATP att sakna pensionstillskott. Den direkta orsaken till att de inte gick med i ATP, den massiva borgerliga propagandan mot ATP-systemet eller personliga ekonomiska överväganden, är svår att finna. Det finns inte heller något underlagsmaterial som visar i vilken ekonomisk situation dessa män befinner sig i i dag. Det gäller bl.a. småföretagare, fiskare, hantverkare och jordbrukare, som inte hade ekonomiska möjligheter att teckna privata pensionsförsäkringar. Säkert har de en kärv ekonomisk situation i dag. Så länge tillförlitliga uppgifter om undantagandepensionärerna saknas kan de borgerliga partierna fortsätta att koncentrera debatten på undantagandepensionärerna i stället för att diskutera fördelningspolitiken när det gäller alla pensionärer. Den sittande pensionsberedningen borde, enligt min mening, genom tilläggsdirektiv få i uppgift att redovisa fakta om undantagandepensionärerna. Visar det sig då att den här gruppen pensionärer, som bara har folkpension, har försatts i en svår ekonomisk situation på grund av att den har förletts av den borgerliga propagandan, tycker jag att brottet skall anses vara preskriberat. Vi måste undersöka den här saken, och jag föreslår därför att man låter pensionsberedningen se på frågan, så att vi får den klarlagd.

Herr talman! Riksförsäkringsverket välkomnar att en väsentlig brist i sjukpenningsförsäkringen elimineras och att skillnader som i dag finns när det gäller kompensationsnivån för olika grupper av anställda på arbetsmarknaden undanröjs. Det är vad riksförsäkringsverket tycker om det aktuella förslaget. Verket har inte sagt att det skall tillsättas en ny utredning om den s.k. timsjukpenningen. Man har gjort vissa påpekanden, som vi har tagit hänsyn till i den proposition som nu ligger — bl.a. att avtal skall slutas mellan parterna för att det skall bli en schabloniserad tillämpning för de grupper som i dag har sjuklön. Så var det när det gäller riksförsäkringsverkets inställning, Göte Jonsson. Vidare säger Göte Jonsson att vissa pensionärer inte har råd att betala 55 kr. Nej, då skall de inte behöva betala, för regeln är precis densamma som den som nu gäller efter 365 dagar, att de som inte har råd inte skall behöva betala. Det är intressant att höra vad som här sägs om undantagandeänkorna. Karin Israelsson säger: När det var ett så enkelt ärende, varför har det tagit så lång tid? Nu har Ingegerd Troedsson inte rätt till ytterligare replik, men jag skulle vilja ställa frågan: Om det nu var så enkelt, varför lade inte Ingegerd Troedsson, när hon var sjukvårdsminister, ett förslag i frågan? Hon hade ju haft alla möjligheter att lägga ett förslag härvidlag i riksdagen. Till Ingemar Eliasson: Vi har i dag samma lagstadgade regler för alla när det gäller sjukförsäkringen. Det leder till orättvisor. Vi föreslår nu i propositionen att orättvisorna skall utplånas. Vi lurar ingen när det gäller det förhållandet att löntagarna kommer att få betala det här. Det är ju löntagarna själva som i mer än 20 års tid velat ha denna lika rättighet för alla. Man har vid olika fackliga kongresser ställt detta förslag. Och LO och Arbetsgivareföreningen är enligt ett avtal överens om att kostnaderna i detta avseende skall täckas via arbetsgivaravgifter. Det är ingen som känner sig lurad, Ingemar Eliasson. Vi har fått klart besked om att delpensionen får vänta — den anser man inte vara så angelägen. Jag har, Ingegerd Troedsson, läst moderaternas förslag när det gäller sjukförsäkringen; de har ju funnits i ett antal år. Sjukförsäkringen skall enligt moderaterna följa patienten oavsett om han söker privat eller offentlig vård och oavsett vilket sjukhus i landet det blir fråga om. Men var och en har ju sin egen sjukförsäkring. Ingegerd Troedsson och jag kan känna oss lugna. Vi är höginkomsttagare och betalar ganska mycket till sjukförsäkringen, och förhoppningsvis får vi också vara relativt friska. Men i systemet finns även personer som betalar en låg avgift på grund av att de har låg inkomst och som kanske drabbas av många sjukdomar. Hur skall dessa människor kunna klara sig med en sjukförsäkring av moderaternas modell? Om jag har förstått saken rätt vill moderaterna också på sikt lägga ned landstingen. Och sist till Ingemar Eliasson: Nej, socialdemokraterna har inte glömt de förslag till sociala nedrustningar som de borgerliga regeringarna lade under sin sexårsperiod. Vi har inte glömt det förslag som ni lade om en försämring när det gäller karensdagarna. Vi har inte glömt de förslag till försämringar i fråga om den sociala välfärden som de borgerliga regeringarna lade, och när man är ute på möten får man erfara att människorna inte har glömt detta. Därför är vi glada över att vi nu, när vi har lagt årets budgetproposition, på så många områden har kunnat förbättra det sociala trygghetssystemet för människorna i det här landet: för de sämst ställda pensionärerna och för de sämst ställda löntagarna.

Herr talman! Jag vill i mitt inlägg ta upp några lösa trådar från den tidigare socialpolitiska debatten. Låt mig först svara på Ingegerd Troedssons fråga till mig om hur jag vill värna om de svaga i samhället. Ja, inte är det genom att ställa upp på den politik som moderaterna i sina motioner har presenterat för denna kammare. Den politiken skulle innebära en enorm försvagning av den gemensamma sektorn och en väldigt orättfärdig omfördelning av de resurser vi förfogar över. Efter 20 års arbete med handikappolitik ser jag den gemensamma sektorn som vår samlade förmåga till samarbete och som ett uttryck för vårt stöd till svaga och utsatta grupper i samhället. Om man har den grundsynen måste man också slå vakt om de värden som ligger i den verksamhet som den offentliga sektorn bedriver. Visst finns det otympligheter och brister inom den gemensamma sektorn. Dem skall vi enligt min bestämda mening angripa. Vi skall också på ett ansvarsfullt sätt hushålla med de resurser vi har. Men den gemensamma sektorn är och förblir den bästa garantin för ett värdigt och jämlikt liv för de grupper i samhället som har råkat ut för svårigheter av olika slag. Jag ser därför som min uppgift i det här sammanhanget att utveckla och förbättra de insatser som vi i demokratisk ordning kommer fram till att vi skall åta oss och som vi förlägger inom den gemensamma sektorn. Därmed tvingas jag då konstatera att jag måste medverka till att söka förhindra att den politik som moderaterna skisserar blir den som vi lägger till grund för den fortsatta välfärdsutvecklingen. Till Göte Jonsson vill jag gärna säga att min uppfattning är att äldreberedningens arbete är mycket lovande. Beredningen har nu under en lång tid samlat utomordentligt stora mängder material om äldre människors levnadsvillkor. Jag tycker mig kunna konstatera en stor enighet i denna parlamentariska beredning kring huvudlinjerna i den framtida äldreomsorgen. Det är en tillgång som vi bör slå vakt om. Äldreberedningen ägnar mycken tid åt frågan om ålderdomshemmens framtid. Det är min övertygelse att vi skall kunna slå vakt om den trygghet och den vårdnivå som ålderdomshemmen onekligen representerar samtidigt som vi förbättrar boendestandarden också för dem som i dag finns på ålderdomshemmen. Även de har rätt till den egna bostad med skydd för frihet och integritet som riksdagen så sent som våren 1985 talade om. Äldreberedningen ger oss, när slutbetänkandet presenteras litet längre fram under våren, ett gyllene tillfälle att bygga vidare på en av vårt samhälles allra största socialpolitiska reformer för att förbättra äldres villkor — häri inkluderar jag också de handikappade. Ingrid Ronne-Björkqvist tog upp frågan om barnolycksfallen. Låt mig säga att den frågan är utomordentligt viktig. Vi skall naturligtvis allesamman med kraft arbeta för att minska och helst förhindra barnolycksfall av alla slag. Vi har ett barnmiljöråd, som enligt min uppfattning fungerar mycket bra och är mycket aktivt när det gäller att förbättra säkerheten kring våra barn. Men givetvis finns det utrymme för att detta stöd och arbete skall kunna utvecklas — Prot. 1986/87:64 ytterligare. Om det förslag som folkpartiet nu lägger fram är ett steg i denna — 4 februari 1987 I riktning är jag för min del beredd att värdera det positivt. Men jag har ännu inte sett det, och jag måste få göra det innan jag tar ställning till det. Därefter övergår jag till familjepolitiken. Det finns tre viktiga hörnstenar i den socialdemokratiska familjepolitiken. Den första är barnbidragen, som vi har höjt och som nu är högre och mer värda än någonsin. Den andra är barnomsorgen. Vi skall förverkliga det historiska beslutet om att bygga ut barnomsorgen så att den blir en rättighet för alla barn. Den tredje hörnstenen är föräldraförsäkringen, som skall ge tid för småbarnsföräldrar att vara tillsammans med sina barn. När jag studerar de borgerliga motionerna beträffande familjepolitiken konstaterar jag att splittringen på olika system och förslag är lika stor denna gång som tidigare. Men, och detta tycker jag är viktigt, det finns en röd tråd, både hos er och hos oss, nämligen att vi alla strävar efter att finna förutsättningar för att öka småbarnsföräldrarnas tid för sina barn. Jag menar att vi skall göra detta till en huvudfråga i den fortsatta reformverksamheten inom det familjepolitiska området. Till grund för ett sådant fortsatt reformarbete skulle jag vilja lägga ett förbättrat faktaunderlag. Sedan vi intog de positioner vi har i dag har nämligen ganska mycket hänt, och det sker en successiv förskjutning av förhållandena. Jag tänker inte minst på kvinnors förvärvsarbete som i dag är dubbelt så stort som när de borgerliga partierna för ca 15 år sedan lade fast sin familjepolitik. Jag vill här och nu inbjuda representanter för riksdagens samtliga partier från de närmast berörda utskotten till ett symposium om barnfamiljerna och föräldrarnas tid för sina barn. Detta symposium är avsett att redovisa en lång rad pågående forskningsinsatser och utredningar som handlar om familjernas syn på sin situation och på dagens stöd, hur stödet utnyttjas och var bristerna finns. Det handlar också om vår syn på barnen som resurs och föremål för våra omsorger och vår kärlek. Det är min förhoppning att detta symposium, som skall äga rum den 5-6 mars skall vitalisera debatten om hur vi skall utforma det framtida familjepolitiska stödet. Då tänker jag framför allt på mer tid för småbarnsföräldrarna att vara tillsammans med sina barn. Jag hoppas att detta symposium skall utgöra en plattform för fortsatta diskussioner mellan de olika partierna. Formerna för detta får vi finna längre fram. Men det är viktigt att vi tar till oss den faktaredovisning, den beskrivning av verkligheten, som faktiskt finns.

Herr talman! Visst behövs en betydande offentlig sektor, inte minst för att ge garantier för trygghet åt eftersatta grupper. Men bristerna och orättvisan i dagens svenska samhälle blir ju alltmer påtagliga, och jag gav en rad exempel på detta. Det skyddsnät som den enskilde själv står för har blivit allt svagare. Jag visade att barnfamiljerna själva under senare år i allmänhet har fått betala sitt ökade stöd, som det heter, dubbelt upp. LO bekräftar att barnfamiljerna under senare år har tvingats öka sin arbetstid för att klara ekonomin. Nu inbjuds vi till ett symposium, och artigheten kräver väl att jag tackar hjärtligt för detta. Men erfarenheterna talar väl för att en annan familjepolitik behövs. Jag ställde olika frågor om självkänsla och egenvärde. Är det rimligt, Bengt Lindqvist, att många barnfamiljer som betalar tiotusentals kronor i skatt samtidigt skall vara beroende av inkomstprövade bostadsbidrag och kanske t.o.m. socialbidrag? Är det rimligt att de som bäst behöver en inkomstökning ofta får behålla minst, därför att de mister sina bidrag? Vore det inte någonting att verkligen kämpa för att låta barnfamiljerna få behålla så mycket av sin lön att de klarar sig på det som blir över? Då kunde man i stället ge desto bättre stöd åt dem som verkligen har de största behoven. Den ensidiga utbyggnaden av barnomsorgsstödet skall man fortsätta med, säger Bengt Lindqvist. Ändå är det den mest omfattande av alla stödformer vi har, mer än dubbelt så stor som barnbidragen, men det tillfaller bara hälften av alla barn. Och det är inte de bäst ställda hushållen som står utanför, tvärtom. Är det rimligt att två arbetarfamiljer av tre måste betala sin barnomsorg dubbelt upp, dels via skattsedeln, dels via utlägg för vård av egna barn? Är det rättvist att en tvåbarnsfamilj med kanske ett eller två extra barn från annan familj kan få en kommunalt avlönad barnvårdare enligt det s.k. trefamiljssystemet, medan en familj som har fyra egna barn och inget barn utifrån får själv bekosta sin barnflicka? Det innebär tio gånger större kostnader än med kommunala subventioner. Det vore utomordentligt önskvärt att Bengt Lindqvist och socialdemokraterna i sin strävan efter rättvisa verkligen gjorde någonting för att underlätta för de familjer som vill eller måste ta hand om sina barn själva, som vill eller måste själva ordna för barnens vård. Där har ni ingenting att komma med. Allra sist om den utbyggda föräldraförsäkringen: Jag visade tidigare hur utomordentligt orättvist den skulle slå. Nog finns det mera att göra på det området, Bengt Lindqvist, om man vill befrämja rättvisa och solidaritet.

Herr talman! Nu har vi ministerord på att ålderdomshem behövs även fortsättningsvis och att vi skall slå vakt om ålderdomshemmen. Det var skönt att höra att vi kan kalla dessa hem för ålderdomshem igen. Ett tag var det inte möjligt, utan vi hade en helt annan benämning på dem. Men då får man, Bengt Lindqvist, också förändra möjligheterna för kommunerna att bibehålla ålderdomshemmen. Man måste förändra statsbidragssystemet. Det måste vara möjligt att få statsbidrag för den personal som tjänstgör inom ålderdomshemmen. Det måste vara möjligt att få statsbidrag på rimliga villkor för ombyggnad av befintliga ålderdomshem. Det måste vara möjligt för de kommuner som så önskar att få lån för nybyggnation av ålderdomshem. Det förekommer nästan inte alls i dag i Sverige. Skall vårdformen finnas kvar, måste kommunerna ges ekonomiska möjligheter att bibehålla denna form av vård och omsorg. Det är väldigt viktigt att löftena följs av praktiska beslut. Jag tog i mitt anförande något upp personalsituationen inom hemtjänsten och äldreomsorgen, närmare bestämt inom den öppna vården, som i dag inte är tillfredsställande. Vi har samma problem inom barnomsorgen, inte bara inom familjedaghem utan i allra högsta grad också inom barnstugorna. En fullt utbyggd barnomsorg kommer enligt det beslut som riksdagen har fattat att innebära stora brister på personal och kvalitativt en mycket dålig barnomsorg. Här visar utvecklingen att det behövs alternativ inom barnomsorgen. Vårdnadsersättning skulle kunna utgöra ett alternativ för att något avlasta den kommunala barnomsorgen. Vi inom centern har i många år drivit frågan om möjligheterna för familjerna att få ökad tid tillsammans med sina barn. Det var väldigt skönt att höra att Bengt Lindqvist håller med centerpartiet på den punkten. Vi får hoppas att det också står sig när man tar de praktiska besluten som förändrar möjligheterna. Vi har sett i budgetpropositionen att statsbidragssystemet skall ses över under våren. Vi hoppas att man då beaktar de aspekter som vi från centerpartiet har fört fram i vår familjepolitik när det gäller förändrade möjligheter för kommunerna att använda sina statsbidrag. I många kommuner vill man genom egna initiativ skapa möjligheter för småbarnsföräldrarna att få mera tid att vara tillsammans med barnen. Det lägger samhället en spärr för genom de lagar som finns på detta område. I de fall där överklaganden skett har kommunen alltid förlorat i dessa mycket viktiga ärenden. Ändra på den lagstiftningen och gör det möjligt för kommunerna att själva bestämma över hur deras barnomsorg skall se ut — då tror jag också att föräldrarna får en bättre situation.
Herr talman! Först helt kortfattat om barnomsorgen: Vi behöver naturligtvis, och skall ha, en offentlig sektor. Men vi behöver också alla de privata initiativ som vi kan få i form av förskolelärare som vill starta egna verksamheter, genom Pysslingen, Svenska kyrkan osv., av den enkla anledningen att föräldrarna vill ha dessa alternativ och att de själva bör få välja vad de tycker är bäst för sina barn. Sedan till frågan om barnolycksfallen, där Bengt Lindqvist nämnde att om barnmiljörådet tyckte att detta var bra så skulle nog även han tycka att det var bra. Jag kan då säga att vår motion var ute på remiss till barnmiljörådet, men även till socialstyrelsen, skolöverstyrelsen och Chalmers, när den behandlades förra gången i utskottet, och att alla tyckte att kraven i den var berättigade. Vi hade t.ex. krav på skyddsombud och även registrering av olycksfall. Sedan dess har beslutats att en sådan skall sättas i gång. Vidare har också barnmiljörådets ordförande, som röstade emot införande av skyddsombud när det var uppe i kammaren, senare skrivit att hon tycker att denna fråga är viktig att kämpa för. Vi hoppas att vi får gehör för det. Det jag tog upp om barns dåliga rättsskydd i domstolarnas behandling av barnolycksfall är något nytt som har kommit till i vår motion. Vi har blivit medvetna om det bl.a. genom barnmiljörådets aktiviteter.

Herr talman! Visst har det skett omfördelningar och visst har klyftorna vuxit, men det är på ett annat sätt än Ingegerd Troedsson säger. Den politik som de borgerliga regeringarna förde ledde till att människor tappade i köpkraft, och det ordentligt. Detta skedde samtidigt som inflationen omfördelade förmögenhetsförhållandena i vårt samhälle till förmån för en liten grupp kapitalägare. Det var den stora omfördelning som vi upplevde under de åren. När det gäller barnfamiljernas ekonomi så är det självklart att det är med de generella åtgärderna, det är med en framgångsrik ekonomisk politik som leder till låg inflation och ökade reallöner som vi på ett avgörande sätt kan förbättra ekonomin för barnfamiljerna, liksom för alla andra. Nu är ekonomin på väg att vända efter de miserabla förhållanden som varat under en lång följd av år med den borgerliga politiken i centrum. När det gäller konkreta insatser på det familjepolitiska området vill jag beröra barnomsorgen och föräldraförsäkringen. När vi planerar vår barnomsorg föregås det av en efterfrågeundersökning. Denna visar nu att de föräldrar som i dag har barnomsorg i mycket hög utsträckning har den form av barnomsorg som de vill ha. Jag vill påminna om att barnomsorgsutbudet i dag är mycket stort. Vi har stor valfrihet mellan olika former. Vi har daghem, familjedaghem, deltidsförskolor och öppna förskolor. Vi har alternativa barnomsorgsformer — barnomsorgsformer på ideell grund och som föräldrakooperativ. För alla som talar så mycket om valfrihet borde det vara ett viktigt memento att det inte är mer än 3 000 barn som i dag utnyttjar de alternativa barnomsorgsformerna — barnomsorg som bedrivs av föräldrakooperativ och barnomsorg som bedrivs inom ideella föreningar. Varför är det på det sättet? Är det möjligen därför att de allra flesta tycker att den kommunala barnomsorgen är så god att det är den man eftersträvar? Låt oss bygga ut barnomsorgen på de grunder vi har i dag! Där finns ett utrymme också för alternativ till den kommunala barnomsorgen. Vad vi har sagt nej till är barnomsorg i vinstsyfte, och det kommer vi socialdemokrater att fortsätta att göra. Där går gränsen för oss. Den viktigaste rättvisefrågan är att bygga bort köerna i barnomsorgen och ge alla som i dag efterfrågar barnomsorg i de olika former som finns möjlighet att också få barnomsorg för sina barn. Föräldraförsäkringen är för mig ett instrument som är långt överlägset alla de olika typer av vårdnadsersättningar som har presenterats. Den är det dels därför att den just innehåller en inkomstbortfallsprincip som är viktig för att ge reella möjligheter att välja mellan att stanna hemma och att förvärvsarbeta, dels därför att den är flexibel. Den innehåller så väldigt många kombinationsmöjligheter med arbete.

Herr talman! Vad som inträffade i början på 1970-talet och som ledde till 1976 års djupa kris finns väl beskrivet i regeringens löntagarfondsproposition. Studera den, Bengt Lindqvist! Reallöneökningarna i år — äntligen! — beror inte på regeringens politik, inte på dess barnomsorgspolitik. De beror på förhållanden utanför vårt land: oljeprissänkningar, sänkta räntor, sänkt dollarkurs. När det gäller efterfrågeundersökning på barnomsorg vill jag säga att om föräldrar får välja mellan alternativ som stöds med skattemedel till 90 96 och alternativ som inte får ett öre i stöd är det inte så konstigt om allt fler tvingas välja det understödda alternativet. Men om Bengt Lindqvist är så säker på sin sak, varför inte då låta föräldrarna själva välja? Varför inte använda 1 miljard kronor, som vårt förslag till vårdnadsersättning maximalt kostar, av de 22 miljarder som satsas på den kommunala barnomsorgen till en vårdnadsersättning på 12 000 kr. per barn enligt den modell vi förespråkar? Då får vi se hur föräldrarna väljer. Kanske fortsätter alla att stå i daghemskö eller att välja daghem. Då vet vi detta — föräldrarna har haft sitt val. Men ge dem chansen! Slutligen detta med utbyggd föräldraförsäkring som skulle vara ett bra och solidariskt sätt att förbättra för barnfamiljerna. Men en utbyggd föräldraförsäkring är ju, som jag nyss sade, djupt orättvis eftersom den som studerade, var arbetslös eller kanske skötte en egen treåring när hon blev gravid inte får någon förbättring alls, om man bygger ut föräldraförsäkringen under den tionde till tolfte försäkringsmånaden enligt inkomstbortfallsprincipen. Men den som är välavlönad kan få upp till 35 000 kr. Inte hjälper det de svagare grupperna att få mera tid över för barnen! Om man nu skall gå den vägen, så låt i stället garantibeloppet byggas ut! För samma belopp som man kan bygga ut föräldraförsäkringen under tionde till tolfte månaden enligt inkomstbortfallsprincipen skulle man kunna ge alla 15 000 kr. i förbättrad garantinivå. Då skulle det bli litet solidaritet. Då skulle det kanske bli litet större valfrihet. Vårdnadsersättningen ger lika mycket åt alla föräldrar. Den ger dem också en rätt att själva välja. Är det därför den är så oacceptabel för socialdemokraterna?

Herr talman! Jag vill återupprepa mina frågor till statsrådet. De gällde statsbidragsmöjligheter till ålderdomshem, till personal och till ombyggnad. Detta måste följa med om man verkligen vill att ålderdomshemmen skall vara ett alternativ. Det är typiskt för vår nuvarande regering att prata väl om vissa företeelser i samhället och gärna säga att de skall stödjas, men sedan följer man inte upp detta genom att ge ekonomiska möjligheter. Sedan finns det många gånger en spärr till, nämligen de socialdemokratiska kommunalråd och andra företrädare för socialdemokraterna på det kommunala planet, som tydligen har läst något gammalt partiprogram och sitter fast i tron att det inte är möjligt att ha ålderdomshem i framtiden och att det inte heller är möjligt med alternativa barnomsorgsformer. Jag tycker att socialdemokraterna bör föra ut sitt budskap också till sina egna, att pröva mer av alternativa barnomsorgsformer och mer alternativ i äldreomsorgen. Sedan bör regeringen också ge de ekonomiska möjligheterna att pröva detta. Jag vill också tacka för inbjudan till symposiet. Det är nödvändigt att samla kunskaper, och det är helt riktigt att barnfamiljernas situation förändras. Frågan är bara vad som styr dessa förändringar. Är det för att barnfamiljerna inte har valmöjligheter som de står i den situationen eller har de gjort ett fritt val när det gäller förvärvsarbete? Den frågan är viktig att få besvarad. Klyftorna i samhället ökar faktiskt. Vi har allt större skillnader i inkomstfördelning. Vi har allt större skillnader mellan olika yrkesgruppers möjligheter att föra ett bra liv. Vi ser att de människovårdande yrkena i allt större utsträckning är de som får dra det tyngsta lasset, där man inte har någon yrkesidentitet och inte heller den lön som arbetsinsatsen är värd. Mycket av det vi talar om i dag är helt beroende av att denna arbetsinsats utförs. Var skulle vi stå när det gäller hemtjänst och äldreomsorg om vi inte hade duktiga hemsamariter? När det gäller föräldraförsäkringen är vår modell till vårdnadsersättning, som Ingegerd Troedsson exemplifierade, ett bra sätt att snabbt åstadkomma en reform. Den är betydligt billigare än inkomstbortfallsprincipen, och den är mera rättvis. Jag tror det är oerhört viktigt med rättvisa, och jag upprepar därför den fråga jag ställde till socialministern. Den hör inte till barnomsorgen, men den hör till organisationsstödet. Varför skall Sveriges Pensionärsförbund, SPF, få 2:40 per medlem när PRO får 3:25? Vad är det för rättvisa?

Herr talman! Låt mig börja med ålderdomshemmen. I samband med den regeringsproposition som följde på utredningen Bo på egna villkor diskuterades frågan om ålderdomshemmen utförligt. Socialutskottet uttryckte att man ville stödja en mellanform i boendet, någonting mellan servicelägenheten och det traditionella ålderdomshemsboendet. Bostadsutskottet, som var det utskott som skulle lägga fram betänkandet till riksdagen, bad socialutskottet om ett yttrande och bad också socialutskottet precisera hur denna mellanform skulle se ut. När socialutskottet var färdigt med den preciseringen kunde bostadsutskottet konstatera att det som utskottet ville åstadkomma var just det som jag försökte beskriva, dvs. att ålderdomshemmen skulle byggas om, så att den trygghet och den vårdnivå som de representerar finns kvar men att boendet förändras så att det blir en egen bostad i botten. — Det är den typen av förändring som jag tror och hoppas att det finns stark enighet omkring i äldreberedningen. När det sedan gäller föräldraförsäkring och vårdnadsersättning vill jag säga några ord till Ingegerd Troedsson. Den vårdnadsersättning som moderaterna föreslår är nu dubbelt så hög som tidigare, 12 000 kr. Men det hjälper inte. Den ger inte människor den reella valmöjlighet som Ingegerd Troedsson gör gällande. Den är helt enkelt för låg för att innebära ett reellt alternativ. Valet måste ju stå mellan förvärvsarbete och att avstå från att förvärvsarbeta och stanna hemma hos barnet. Detsamma gäller i ännu högre grad folkpartiets förslag. Den ersättning centern föreslår uppgår numera till 24 000 kr., men den är beskattad, och inte heller den ger enligt min uppfattning reella möjligheter för människor med normala — för att inte tala om lägre — inkomster att välja. Föräldraförsäkringen bygger på inkomstbortfallsprincipen, och egentligen är det väl den som moderaterna vill ifrågasätta, totalt sett. Men det är den som ger den reella möjligheten att avstå från förvärvsarbete — därför att nivån är så pass hög att det blir ett ekonomiskt realistiskt alternativ. Att sedan föräldraförsäkringen också innehåller en garantinivå, som i dag är så hög att den nästan mostsvarar centerns vårdnadsersättningsförslag, är också värt att notera. Därmed innehåller föräldraförsäkringen den rättvisekomponent för dem som inte har någon inkomst att få kompensation för som Ingegerd Troedsson efterlyste. Jag menar att föräldraförsäkringen utgör en mycket bra grund för diskussioner kring en fortsatt utbyggnad av stöd till föräldrarna i syfte att ge dem mer tid för barnen. Men jag vill samtidigt anmäla att det finns brister i konstruktionen i dag, och det finns alternativa möjligheter att bygga vidare som är värda att diskutera. Jag hoppas att vi skall kunna föra de diskussionerna när vi har avverkat det aktuella symposiet.

Herr talman! Naturligtvis skall en allmänpolitisk debatt handla om vårt lands ekonomi. Jag har inte inbillat mig annat än att finansplan och åtstramningar och brist på åtstramningar skall få den stora uppmärksamheten och de feta rubrikerna här i dag. Likväl tror jag, herr talman, att det för ofantligt många medborgare skulle upplevas befriande, om den allmänpolitiska debatten, de avsnitt av den som når ut, något mer hade tagit sig ur urgröpta debatthjulspår och om man något mer hade försökt avhandla människors livskvalitet. Herr talman! Jag vet att man alltid, när man resonerar så här, bemöts med franka påståenden om att livskvalitetsfrågor inte precis är politiska frågor. Politiker skall inte lägga sig i. Politiker kan inte besluta om allt. Politiker kan enbart skapa vissa förutsättningar etc. etc. Jo visst! Men visst kan Sveriges riksdag fatta beslut, som möjliggör att de föräldrar som inget högre vill än att vårda sina egna barn själva också får den ekonomisk-politiska möjligheten att göra detta. Visst har Sveriges riksdag ansvar för hur barn och ungdom har det i skolan. Visst har politiker ansvar för att våldet breder ut sig på gator och torg, i hem och skolor. Visst har politiker möjligheter, om de bara vågar och vill, att rädda familjer undan alkoholism och narkomani. Visst kan politiker slå vakt om människovärdet, skapa respekt för livets okränkbarhet, se till att lagstiftningen normativt stöttar äktenskapet som samlevdnadsform för att därmed motverka den familjeupplösning som också kan karaktäriseras som samhällsupplösning. Herr talman! Det är onekligen både spännande och intressant att ta del av alla de politiska partiernas ekonomiska analyser och förslag till åtgärder. Och fattas bara annat än att Sveriges ekonomi skulle bli föremål för all klokskap och seriös uppfinningsrikedom som partierna kan mobilisera. Men nog finns det anledning att någon gång fråga sig om vi inte lätt fastnar i en debattstruktur som egentligen tillhör gångna decennier. Många individer, ofantligt många barn och ungdomar, vill veta vad vi politiker är beredda att göra eller vilka ansträngningar vi är beredda att göra och gå i spetsen för, för att rädda fred och frihet, för att skona miljön, för att garantera dem arbete, för att främja en ny ekonomisk världsordning, kort och gott för att ge dem tro på framtiden. Barn och ungdom, och för övrigt var och varannan individ, har den enda logiska och rimliga inställningen, att det hjälper inte en människa om hon vinner hela världen men förlorar sig själv. Herr talman! Jag hörde för en kort tid sedan miljöminister Birgitta Dahl tala kraftfullt för gemensamma insatser för att rädda miljön. Statsrådet gjorde gällande att vi måste göra uppoffringar allesammans. Visst förstår vi vad Birgitta Dahl menar, men det handlar sannerligen inte om uppoffringar. Det är inga uppoffringar att skona livsbetingelser. Det är inga uppoffringar att rädda framtiden. Det är en förutsättning för att marginalskatteresonemang, reallöneutrymme, statsskuldsräntor etc. över huvud skall bli intressanta att debattera, att vår livsmiljö, våra livsbetingelser, gör skäl för namnet, står i livets tjänst. Vi hör så gott som dagligdags om miljökatastrofer — kanske håller vi på att bli immuna? 100 000 kvadratkilometer av Östersjön kallas dött hav. 20 000 svenska sjöar är döda eller döende. Kall och smutsig luft från Europa kommer in över södra Sverige och Götaland, rapporterade väderlekstjänsten häromdagen, och i går låg den luften över södra Sverige. Faktum kvarstår att försurningen bara ökar i vårt land. Det krävs inte flera ord och eleganta paroller; det krävs handling. Men i stället för att satsa pengar och åtgärder på avkemikalisering satsar regeringen på att låsa fast Sverige i kemikaliesamhället. Det sker exempelvis på jordbruksområdet. Vi borde hålla oss med hårdare krav för att stoppa försurningen. Tekniken finns. Vi borde ställa upp för att hjälpa exempelvis Polen med reningsteknik för att därmed skona också vår egen miljö. Vi borde vara mycket mer ivriga när det gäller att minska de farliga utsläppen av bilavgaser. Naturvårdsverket måste bli mycket mer av dirigent och inte, som nu, ett slags städpatrull som kommer efter föreställningen. Det politiska perspektivet måste moderniseras. Ökad nationalprodukt, som uppnåtts på livsbetingelsernas bekostnad, på miljöns bekostnad, är ingen ökad välfärd. En ekonomisk politik som skapar koncentration till vissa orter och utarmar andra, som försummar arbetsmiljö, fysisk miljö och godtar trasiga familjemiljöer, att drogbruk slår ut och förtidspensionerar etc., har inte människors livskvalitet som målsättning. Herr talman! Vi vet alla att en förutsättning för att svensk ekonomi skall tillfriskna ytterligare är att prisoch kostnadsutvecklingen kommer i nivå med våra konkurrentländers. Nyligen proklamerade Kjell-Olof Feldt prisstopp. Man behöver inte ha ett uns av siartalang för att förstå att de borgerliga partierna med en mun skall förklara åtgärden som både felaktig och verkningslös, trots att metoden onekligen använts av andra regeringar än socialdemokratiska. Det lär vara en korrekt historiebeskrivning att säga att prisstopp inte löser några problem, men visst innebar åtgärden ett höjt pekfinger från regeringens sida, ett besked om att om så behövs kommer verkningsfulla åtgärder att vidtas. Man kan emellertid fråga sig om inte just prisoch kostnadsutvecklingen, denna för vår ekonomi, vår sysselsättning osv. så viktiga fråga, borde bli föremål för det bredaste samförstånd. Borde det inte vara den ”försvarsuppgörelse” där partitaktiska utspel och ordvalörer fick stå tillbaka för gemensamma, nödvändiga tag? Jag tycker det. Herr talman! Låt mig kortfattat få, än en gång, plädera för Sveriges mest angelägna marginalskattereform. Vi kallar den rätten att tudela inkomsten för makar med barn under 16 år. Skatteutskottet har fått för sig att förslaget har något med sambeskattning att göra. Så är det inte alls. Om man får rätt att vid beskattningstillfället överföra upp till fyra gånger basbeloppet till maka eller make, delar man upp inkomster och sammanlägger inte. Det är nödvändigt att få slut på diskrimineringen av barnfamiljer med en förvärvsinkomst eller en förvärvsinkomst och liten deltidsinkomst. Självfallet skall också en beskattad vårdlön utgå. Kds förordar att nivån skall vara 10 96 av basbeloppet per månad. Pensionärerna har fått finna sig i att flera gånger få sina utlovade förbättringar bortdribblade. Nu görs i budgetpropositionen en rejäl satsning. Vi hade hellre sett att regeringen låtit bli att höja basbeloppet och i stället mer satsat på de sämst ställda pensionärerna genom att höja folkpensionen och pensionstillskottet. Naturligtvis måste undantagandepensionärerna få sin situation förbättrad, och det s.k. friåret inom sjukvården vill vi i kds inte ta bort. Herr talman! Jag vill också påtala att skillnaden i dag är 8 435 kr. per år mellan pensionärspar som är gifta och pensionärspar som lever i s.k. samboförhållande. Detta är inte rimligt. Kds föreslår ett successivt utjämnande av denna skillnad. Herr talman! Jag kan i detta sammanhang inte låta bli att något uppehålla mig vid den intensiva debatten om mjölksubventionen på 500 milj.kr. Kds har i alla år ivrat för att Sverige, precis som de allra flesta västeuropeiska länder, skall hålla sig med differentierad moms, dvs. ingen moms på baslivsmedel. Men som situationen nu är ter det sig ofattbart att just mjölksubventionerna skall plockas bort. Vi har i vårt land en samhällsekonomisk kostnad på ca 70 miljarder per år för alkoholbruket. Naturligtvis handlar Sveriges största sociala problem, alkoholbruket, i första hand om mänsklig misär och mänskligt lidande och om hur man skonar och räddar människor, men nog är det fantastiskt att inte regeringen och förresten de väletablerade oppositionspartierna här i riksdagen försöker pressa ned alkoholkostnaderna några enstaka procent. Vi vet att det är 10 90 av alkoholkonsumenterna som häller i sig 50 96 av alkoholen. Det handlar icke ett uns om moralism, det handlar om att rädda människor och om att minska trycket på den offentliga sektorn, vilket skulle kunna motsvara en vinst flerfaldigt större än kostnaden för mjölksubventionerna. Herr talman! Låt oss se samhället och någon gång också forma debatten utifrån barnens perspektiv. Gör man det, kan man inte samtidigt som man vill motverka mobbning, våld och otrygghetens många följder förorda att skolan utsätts för de besparingar som regeringen nu föreslår. Nu är det tillfälle att göra klasserna mindre. Nu är det dags att inse att knappast någon nationalekonomisk förlust blir större än den som en skola i oordning, en skola med vantvisel, en skola där undervisningsmöjligheterna är minimala, skapar. Föräldrar, barn och lärare har rätt att slippa finansministerns besparingsidéer som riktats mot skolan. Jag tror naturligtvis inte att mindre klasser löser allt. Jag vet också att massor av svenska skolor fungerar utomordentligt i dag. Men det gäller att se till att skolan inte försämras mer. Det handlar om att göra skolan bättre än vad den är i dag. Parallellt med en satsning på mindre klasser måste föräldraansvar, hemmiljöer och familjestabilitet värderas på ett helt annat sätt än för närvarande. Annars tror jag att kampen mot våld och drogbruk bland ungdomar kommer att te sig ganska tafatt. Låt mig, herr talman, med djupaste allvar få be socialministern att se till att inte svensk ungdom även fortsättningsvis behöver leva i okunnighet om sjukdomen aids. Det är obegripligt att ansvariga myndigheter ännu inte sett till att ungdomar i skolan får en personlig och grundlig information om aids. Är det något slags förvänd idé om att inte svartmåla som förorsakar dessa myndigheters åskådarmentalitet? Beskriv verkligheten, det är det som fordras. Annars riskerar massor av våra ungdomar att bli okunnighetens dödsoffer. Herr talman! Låg mig också få anteckna till protokollet en kommentar till statsministerns attack tidigare i dag. Jag tycker att det är rent beklämmande att höra statsministern i en så stabil demokrati som vår uttala sig så hotfullt som skedde mot den valsamverkan som ägt rum mellan kds och centerpartiet. Statsministerns tonläge var verkligen upplysande och avslöjande i sig.

Herr talman! Under den allmänna motionstiden läggs partiernas politik fast i ett långsiktigt perspektiv. Den inriktning av politiken som presenteras i partimotionerna sträcker sig över flera budgetår. I en omfattande partimotion har vi moderater presenterat vår syn på utbildningspolitiken. Det är litet ledsamt att konstatera att debatten om skolan så har fokuserats till budgetförslaget och alternativen till det att idépolitiken helt har kommit bort. Det är intressant att läsa alla vackra ord skolministern uttalar i årets budgetproposition om skolan, och vad utbildningsministern framför i den idéskrift, Lära för kunskap och delaktighet, som han presenterat nyligen och skickat ut på snabbremiss till den socialdemokratiska partiorganisationen. Jag kan konstatera att skillnaden kvarstår mellan hur socialdemokraterna vill ha skolpolitiken utformad och hur vi moderater vill se den. I sin idéskrift skriver visserligen utbildningsministern att ”individualisering skall prägla undervisningen” och att ”individualisering är en nödvändig förutsättning för att den allmänna skolan skall vara en skola för alla”. Men hur många gånger har man inte läst och hört uttalanden från socialdemokraterna — inte minst från Bengt Göransson — att den sammanhållna undervisningen är det enda och allena saliggörande sättet att få en jämlik skola? Och mycket riktigt, uttalandet kommer igen i idéskriften. Där står: ”Grundskolan skall vara en sammanhållen skola som ger alla elever en grundutbildning som i stort sett har gemensamma drag. Alla ungdomar skall lämna skolan med goda grundkunskaper. För att detta skall ske måste skolan anpassa sitt arbetssätt till vars och ens förutsättningar.” Jag vill be skolministern att försöka förklara för oss här i kammaren hur en sammanhållen undervisning kan vara liktydig med individualisering. Har den sammanhållna skolan fullgjort sina uppgifter att skapa förutsättningar för skilda elever att verka i sin vuxna tillvaro? Hur kan ni socialdemokrater slå er för ert bröst och med bibehållen självaktning påstå att er utbildningspolitik har varit framgångsrik? Ni tvingas ju själva konstatera, att matematikundervisningen inte gett eleverna den grund de behöver. Inte heller undervisningen i svenska har varit tillfredsställande. Utslagningen av elever på högstadiet fortsätter trots de s.k. krafttag som regeringen aviserade skulle göras redan i budgetpropositionen 1984/85. Vi är överens om att alla elever i grundskolan skall tillförsäkras goda baskunskaper, framför allt i svenska och matematik. Men vi är definitivt inte överens om att det målet kan uppnås genom en sammanhållen skola. Varför har ni socialdemokrater så svårt att inse att elevernas olikheter kräver att det exempelvis kan behövas längre tid för en del att inhämta dessa baskunskaper än för andra? Anser ni att den som behöver längre tid än en annan är mindre jämlik på grund av detta? Man har verkligen skäl att undra vilken människosyn ni socialdemokrater representerar. Moderata samlingspartiet anser det vara självklart att skolan skall kombinera sin uppgift att ge alla elever baskunskaper och basfärdigheter med möjligheter att ta till vara och utveckla varje elevs personliga fallenhet och inriktning. Därför måste skolan förändras så att undervisningen kan anpassas till de behov olika elever har. Det är framför allt på lågstadiet och högstadiet organisationen måste förändras för att klara kravet på att skolan skall ta hänsyn till varje elevs förutsättningar. I vår partimotion föreslår vi därför att skolstarten skall ske vid sex års ålder. Vi anser det viktigt att ta till vara den tid i barnens utveckling då de är särskilt receptiva och motiverade för att tillägna sig den första undervisningen i läsning, skrivning och räkning. Men då är det viktigt att observera att eleverna har sin egen takt när det gäller att inhämta den första, grundläggande undervisningen. Därför föreslår vi att lågstadiet skall vara årskurslöst och att den sammanlagda tiden på lågstadiet skall vara flexibel. Vissa barn kan behöva tre, andra fyra år på lågstadiet. Det är nödvändigt med en sådan flexibilitet därför att de grundläggande färdigheterna och kunskaperna skall vara grundmurade innan eleverna går över till nästa stadium, där fortsatt inlärning bygger på att grunderna är väl inhämtade. Har detta inte skett och kontrollerats är risken för att elever misslyckas i skolan uppenbar. Ett misslyckande leder i värsta fall till utslagning. Elever som inte getts möjligheten att få en stabil bas av kunskaper att bygga vidare på känner sig frågande och ser bara svårigheter. Förr eller senare — oftast senare — revolterar de. När de kommit till högstadiet och finner att de inte förstår uppgifterna och inte hänger med i undervisningen blir varje skoldag som ett berg som de ser framför sig och inser att de inte kan klättra över, fast de egentligen borde kunna göra det, eftersom så många klasskamrater kan det. Här ser vi effekterna av den av socialdemokraterna så varmt omhuldade, alltigenom sammanhållna grundskolan, där alla elever i princip skall göra samma saker på precis lika lång tid. Det alltmer sammanhållna högstadiet har gett en effekt helt motsatt den som socialdemokraterna hoppats och trott på — den att alla elever skulle tillförsäkras god utbildning. I verkligheten har det blivit precis tvärtom. Den s.k. utslagningen på högstadiet har förstärkts och framför allt drabbat de elever som socialdemokraterna säger sig slå vakt om. Herr talman! När eleverna kommer till högstadiet märks deras skiftande personligheter och intresseinriktningar allt tydligare. Det är viktigt att eleverna på högstadiet får möjligheter att välja inriktning av studierna efter eget intresse. På det sättet kan man nå betydande fördelar. Eleverna får under en större del av skolveckan än nu ägna sig åt det som intresserar dem. De trivs bättre och har större chans att lyckas. Det blir lättare att klara det som för tillfället inte känns viktigt eller intressant. Elva av högstadietidens ca 100 veckotimmar kan eleverna i dag använda för fria val. Den som exempelvis vill lära sig fler främmande språk än engelska och därför väljer ett B-språk har därmed förbrukat hela sitt valutrymme. Vi föreslår att utrymmet för egna tillval skall utökas till att omfatta ungefär en fjärdedel av högstadietiden. Tillvalen skall kunna göras inom ramen för de obligatoriska ämnena men skall också kunna gälla sådant som ligger utanför det ordinarie schemat. Är en elev speciellt intresserad av biologi och vill fördjupa sig i dithörande miljöfrågor skall inte stelbenta bestämmelser förhindra det. Den som vill fördjupa sina studier i engelska eller slöjd eller matematik skall ha möjlighet att inom ramen för det fria tillvalet göra det. Herr talman! Låt mig, eftersom tiden är begränsad, gå över till några synpunkter på regeringens förslag till utformning av gymnasieskolan. Vi har visserligen inte fått någon proposition från regeringen med anledning av förslaget från översynsgruppen för den yrkesinriktade gymnasieutbildningen, men den tidigare nämnda idéskriften och skilda uttalanden från regeringen inger farhågor. Det är tydligt att socialdemokraterna vill göra gymnasieskolan till en fortsättning av grundskolan. Därmed vill man uppskjuta ungdomarnas yrkesval till en senare tidpunkt i livet. Vad man då bortser från — vilket är förvånande — är att många av de ungdomar som börjar gymnasieskolan är myndiga eller näst intill myndiga. Det är rimligt att tänka sig att de helst vill leva sitt eget liv så snart som möjligt. En allt större del av gymnasieskoleeleverna väljer en gymnasial yrkesutbildning i stället för en allmän utbildning, som sedan måste fullföljas med en yrkesutbildning i högskolan. Denna ger dem inte bättre betalt netto men desto högre studieskulder. Det är inte orimigt att tänka sig att näst intill vuxna eller ”vuxna” i betydelsen myndiga ungdomar vill ha en klart yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan. Enligt moderata samlingspartiets syn skall gymnasieskolan inte vara en förlängning av grundskolan. Tvärtom behöver de olika linjerna i gymnasieskolan ha en tydligare målinriktning mot ett bestämt yrke, en viss bransch eller fortsatta studier. Tydligt inriktade utbildningslinjer har, som vi ser det, stora fördelar. De skapar en direkt koppling mellan utbildningen och de mål de syftar till, vilket ger eleverna en bra motivation. Att lära sig ett område riktigt grundligt är en bättre grund att stå på vid kommande fortoch vidareutbildning än ytliga kunskaper från många områden. En utveckling av gymnasieskolan bör syfta till att göra gymnasielinjerna bättre som yrkesförberedande eller högskoleförberedande utbildning. Kombinerad med goda kompletteringsmöjligheter för den som senare vill ändra inriktning är en sådan gymnasieskola överlägsen alla försök att göra den till en likriktad allmän skola. Herr talman! Det är utomordentligt viktigt att eleverna i grundskolan inte luras till att tro att de utan vidare kan klara t.ex. N-linjen i gymnasiet med betyg från allmän kurs i matematik som grund. Det är verkligen att missleda elever. Det måste i grundskolan klart anges för eleverna vilka grundkunskaper som är nödvändiga för olika gymnasielinjer. Ger man dem inte den upplysningen, bidrar man till många studiemisslyckanden och därav följande avhopp och svårigheter. Skolan skall vara ärlig i sina upplysningar till eleverna och inte uppmuntra dem till taktiska val för att få högre betyg. I ett pressmeddelande från SCB daterat den 28 januari visas att andelen elever som valt att läsa särskild kurs i engelska och matematik fortsätter att sjunka med stigande årskurs. Andelen elever som läste särskild kurs i både engelska och matematik redovisas för årskurs 7 till 64 96 men för årskurs 9 till 49 90. Herr talman! Detta bådar inte gott för Sveriges framtid. Vi behöver välutbildade vuxna inom alla områden av det svenska samhället.

Herr talman! Folkpartiet kan inte acceptera regeringens svek mot de svaga eleverna. Att spara på insatser för de elever som bäst behöver hjälp och stöd, samtidigt som anslagen till vuxenutbildningen räknas upp, är en för oss orimlig prioritering. Regeringsförslaget innebär en social nedrustning i skolan och motverkar dessutom skolans möjligheter att bekämpa oro och våldstendenser. Grundskola och gymnasium är samhällets största satsning på barn och ungdom. Folkpartiet anser därför att denna utbildning måste komma i första hand. Trots de stora satsningar som skett på skolväsendet under senare år är alla som kommer i kontakt med dagens skola medvetna om att reformmålen inte har nåtts. Den utmaning som vi nu står inför är att individualisera skolan. Vi i folkpartiet vill öka elevernas möjligheter att göra mer individuella val, såväl vad gäller uppläggning av studierna som val av skolform. Vi vill bryta det nuvarande mönstret, där praktiskt taget alla elever är hänvisade till att gå i den offentliga skolan, där pedagogiken huvudsakligen är densamma. Det finns enligt vår mening en koppling mellan högre kvalitet på utbildningen och ett större utrymme för individuella val. Den svenska skolan äridag en mycket tungrodd organisatorisk apparat. I en sådan är det svårt för nya idéer att hävda sig. Det är lätt att verksamheten stagnerar. Det är också viktigt för skolan att den får en kvalitetskonkurrens från enskilda alternativ. Det är mot denna bakgrund som folkpartiet i en partimotion under allmänna motionstiden presenterat ett program för att öka kvaliteten i skolan. Viktiga delar i detta program är åtgärder för att återupprätta arbetsron, stödja lärarna, öka valfriheten för eleverna och engagera föräldrarna. De viktigaste inslagen är för det första ett nej till regeringens besparingar på de svaga eleverna. Vidare ingår 300 milj.kr. till ett kvalitetsprogram för skolan, som innebär t.ex. fler fasta vikarier, flexibla undervisningsgrupper, möjligheter att läsa fler språk på högstadiet, ökad samverkan mellan hem och skola, medel att bevara små skolor, allt sammantaget åtgärder för att dämpa oron och bekämpa våldet. Här ingår också skolstart vid sex års ålder, generösare statsbidrag till fristående skolor, ökad frihet inom den offentliga skolan och 8 000 fler platser i gymnasieskolan samt bättre stöd till lärlingsutbildningen. Jag skall utveckla några av dem ytterligare senare. Först vill jag dock ta upp frågan om våldet i skolan. Våld kan aldrig accepteras, vare sig i skolan eller utanför. Under senare tid har våldet i skolan fått stor uppmärksamhet. Våldsyttringar i olika skolor visar i blixtbelysning de förändrade förhållanden som skolan i dag arbetar under. Samtidigt som alla elever undervisas i samma klass ställs krav på att läraren skall åstadkomma en ökad individualisering av undervisningen. Detta innebär att det i en och samma klass finns normalpresterande elever, svagpresterande elever, vilka tidigare undervisades i s.k. hjälpklasser, högpresterande elever samt mycket störande elever. Man får heller inte blunda för det faktum att det i dag i klasserna också finns kriminella ungdomar. Det är uppenbart att undervisningssituationen på många håll är orimlig. Elever kan inte undvika våld genom att stanna hemma från skolan, och för lärarna är våldet i skolan ytterst ett arbetsmiljöproblem. På ingen annan arbetsplats skulle vuxna kunna acceptera att dag efter dag bli utsatta för hotet om upprepad misshandel. Utvecklingen mot ökat och grövre våld i skolan måste brytas. Många hävdar att alla problem skulle lösas med mindre klasser. Vi tror inte att en sådan åtgärd i sig skulle betyda att undervisningssituationen radikalt förbättrades. Fortfarande kvarstår i ett sådant läge flera av de problem som skapar oron — de mycket heterogena klasserna, bortfall av lektioner, olika vikarier från gång till gång och de mycket bråkiga eleverna. Folkpartiet anser att insatser mot våldet i skolan måste innehålla många komponenter och också engagera alla i skolan berörda — lärare, annan personal, elever och föräldrar. Självklara inslag i ett program för att höja kvaliteten i skolan är också viktiga åtgärder mot våldet. Stor betydelse har vad som kallas fasta vikarier, dvs. att eleverna slipper att ständigt möta nya ansikten eller att lektioner måste inställas på grund av brist på vikarier. En annan viktig åtgärd är att inrätta flexibla undervisningsgrupper. Idén om en sammanhållen skola för alla får inte drivas så långt att det goda syftet motverkas och man i stället skapar en skola där alla är förlorare. Varningstecknen är tydliga och måste leda till åtgärder. Många lärare vittnar om att ett stort antal lektioner går till spillo på grund av att en eller ett par elever ständigt saboterar undervisningen. Bakgrunden till dessa elevers uppförande kan vara olika, men konsekvensen blir att alla elever berövas sin rätt till undervisning med kvalitet. Vi anser inte att föräldrar, elever och personal skall behöva finna sig i detta. Att ge de störande eleverna separat undervisning skulle innebära att både skötsamma och icke skötsamma elever får större förutsättningar att utnyttja sin rätt till undervisning. Vi vill också ge förutsättningar för en ökad samverkan mellan hem och skola och för att bevara små skolor. Sammantaget innebär dessa åtgärder ett kvalitetsprogram för skolan och därmed också ett program mot oro och våldstendenser. Åtgärderna kräver resurser från kommun och stat men också ett ökat lokalt engagemang från skolmyndigheter, skolpersonal, elever och föräldrar. Alla har sin del i ansvaret för att skolan skall vara en arbetsplats där alla verksamma finner arbetstillfredsställelse och glädje. Regeringen har för både grundskola och gymnasium presenterat ett besparingsförslag som mycket hårt beskär möjligheterna för skolan att ge hjälp åt de svagaste eleverna. Samtidigt som man säger sig vilja arbeta för att motverka oro och våld i skolan tar man bort de resurser som ger skolorna möjligheter att bäst bekämpa sådant. Det gläder oss att socialdemokraterna nu äntligen också har börjat inse att förutsättningarna för en tidigare skolstart är mycket goda, och då tänker jag inte främst på de yttre omständigheter som socialdemokraterna tar till intäkt för en ändrad inställning, nämligen sjunkande elevtal och tomma lokaler. Jag tänker framför allt på att barn i dag är mogna tidigare än förr och att de i vårt moderna samhälle har tillgång till TV från hela världen och är mycket tidigare motiverade att lära sig både läsa och räkna. Folkpartiet har också i olika sammanhang krävt att föräldrarnas och elevernas valfrihet skall öka i det allmänna skolsystemet. Möjligen kan man också i denna fråga spåra en vindkantring hos socialdemokraterna, då de i sin idéskiss talar om en ökad möjlighet på det här området. Men nog är det märkligt att socialdemokraterna alltid skall komma sist när det gäller att lyssna på signaler från människor. Det gäller krav på en offentlig sektor som lyssnar på människors önskemål, det gäller krav på ökat inflytande över den kommunala demokratin och det gäller föräldrars och elevers krav att få välja skola och utbildning med kvalitet. I alla sammanhang demonstrerar socialdemokraterna det som Bengt Westerberg tidigare i dag kallade en patriarkalisk misstro mot vanligt folks förmåga att fatta beslut i sina egna angelägenheter. När det gäller gymnasieskolan får vi återigen ett exempel på hur socialdemokraterna säger en sak och gör en helt annan. I regeringsförklaringen sade statsministern att alla ungdomar under 20 år skulle få plats i gymnasieskolan, men i budgetpropositionen föreslår man ändå nästan 8 000 färre platser än vad skolöverstyrelsen har sagt att det behövs. Vi föreslår därför att gymnasieskolan skall få de 8 000 platser som skolöverstyrelsen anser behövs. I dagens gymnasieskola går nästan alla ungdomar som finns i de närmast berörda årskullarna. Det innebär att det där bl.a. finns både mycket svaga elever och mycket omotiverade elever. Dessa elever behöver omfattande stöd för att orka med att genomföra sin utbildning. Att i en sådan situation skära bort 80 26 av stödet till just dessa elever, som regeringen föreslår, är inte försvarbart. Med tanke på hur oerhört viktigt det är att ha en yrkesutbildning som kan motsvara kraven på arbetsmarknaden är det anmärkningsvärt att regeringen inte avser att lägga några förslag i denna fråga under vårriksdagen. Skolöverstyrelsen har dock föreslagit att man skall starta försöksverksamhet med en treårig yrkesutbildning, med ÖGY:s inriktning. SÖ anhåller om 500 elevplatser, och regeringen säger ja till det. Dessa platser är dock inriktade blott och bart på det typiskt manliga yrkesområdet, nämligen det verkstadstekniska avsnittet. Mot bakgrund av den oro för flickornas utbildningsmöjligheter, deras yrkesval och deras bristande möjligheter på arbetsmarknaden — som regeringen framför på flera ställen i budgetpropositionen — är det anmärkningsvärt, att man inte satsar en enda plats i försöksverksamheten på att utveckla utbildningar inom det traditionellt kvinnliga yrkesområdet. Vi vet att det för överskådlig framtid kommer att finnas en kvinnlig och en manlig yrkessfär på arbetsmarknaden, eftersom de attitydförändrande insatserna är ett arbete på mycket lång sikt. Det är därför angeläget att också utveckla de yrkesutbildningar som framför allt attraherar flickorna. Att bara lägga ner sådana linjer löser inga problem. I stället blir antalet outbildade och arbetslösa flickor fler. Ett exempel på sådant handlande är ÖGY:s förslag om nedläggning av konsumentlinjen, som verkligen är en utbildning som behöver utvecklas och förändras för att passa förändrade krav i arbetslivet. Folkpartiet föreslår därför att hälften av de föreslagna platserna skall reserveras till att t.ex. göra den konsumentekonomiska utbildningen mer attraktiv på arbetsmarknaden. Herr talman! Folkpartiets krav för ungdomsskolan kan sammanfattas sålunda: - Stopp för besparingar som drabbar de elever som bäst behöver stöd. — Satsa på ett kvalitetsprogram för skolan som också är kraftfulla åtgärder för att bekämpa våld och oro i skolan. - Ge alla ungdomar en plats i gymnasiet och gör undervisningen mer flexibel! —- Ge föräldrar och elever rätt att välja skola!

Herr talman! Regeringens budskap till svenska folket i årets budgetproposition är att det går bra för Sverige och för den svenska exportindustrin. Vi har tillväxt; bruttonationalprodukten ökar och statsbudgeten ökar i omslutning. Det är bara skolans andel som minskar. Statens totala kostnader för utbildningsväsendet var 1981 65 miljarder kronor. Uttryckt i fast penningvärde var man 1985 nere i 61 miljarder kronor, och utförsbacken fortsätter. Skolans andel i förhållande till bruttonationalprodukten minskar, och skolans andel i förhållande till statsbudgetens omslutning minskar för vart år som går. Varför är det på det viset, Lennart Bodström och Bengt Göransson? Är det så att statsråden i utbildningsdepartementet inte förmår att hävda sig i regeringskretsen, eller varför blir det på det här sättet? Att satsa på utbildning är en investering för framtiden, säger allt fler. Men uppenbarligen är det ganska få som menar allvar. Om man menar allvar med att det är en god investering, då måste man nämligen också vara beredd att satsa de resurser som behövs. Centerpartiet prioriterar utbildningen framför annan verksamhet. Det gör vi därför att vi tycker att det är så viktigt med utbildning. Det är viktigt för den enskilde individen, för individens möjligheter att förverkliga sina drömmar och ambitioner, att delta i samhällsverksamhet av olika slag — politiskt arbete och fackligt arbete — att kunna tillgodogöra sig kulturutbudet och att ha en rik fritid. Men det är viktigt med utbildning också för landet. Om vi skall kunna fortsätta att utveckla vår välfärd, om vi skall kunna utveckla en god livskvalitet, om vi skall kunna fortsätta att vara en framgångsrik industrination som kan hävda sig, då behöver vi satsa på utbildning. Om vi skall klara språnget in i kunskapsoch informationssamhället, krävs det utbildning. Utbildning är viktig också sett utifrån regionalpolitiska synpunkter. Om människor i alla delar av Sverige skall ha möjlighet att bo kvar och möjlighet att få arbete och utkomst, då måste vi sprida kunnande och teknik, inte minst den nya, småskaliga tekniken, som är så väl lämpad för decentralisering. Därför är utbildning det kanske allra viktigaste regionalpolitiska instrumentet. Statsmakterna har ett stort ansvar att ge tillgång till utbildning överallt i Sverige, oavsett människors geografiska hemvist och ekonomiska och sociala bakgrund. Eller hur, Bengt Göransson? Skall det inte vara på det sättet? I t.ex. läroplanerna sätter regering och riksdag upp mål och drar upp riktlinjer för utbildningspolitiken. Det gör vi därför att vi vill garantera en likvärdig utbildningskvalitet och en likvärdig utbildningsstandard i hela landet. Då blir min fråga till Bengt Göransson: Kan regeringen garantera denna likvärdiga utbildningsstandard efter årets besparingar? Det är en viktig fråga, som kräver ett svar.

Alla skulle få samma chans. Men på 70-talet kunde vi, bl.a. på grundval av analyser som SIA utredningen gjorde, konstatera att det också fanns andra problem i skolan. De hade inte med elevernas studieförutsättningar och inte heller med de andra förhållanden jag nyss pekat på att göra. Därför gick vi på 80-talet in med resurser för att kompensera de brister som fanns i de ogynnsamma yttre förutsättningarna. Det gjorde vi därför att vi ville skapa en för alla likvärdig skola, som skulle medverka till en ökad jämlikhet. Då är min nästa fråga till Bengt Göransson: Varför överger socialdemokraterna den utbildningsideologin? Om man läser inledningsavsnitten till utbildningsbilagorna i de senaste tio årens budgetpropositioner, finner man på många sidor ord och formuleringar som ”behovsriktad resursfördelning”, ”kompensatorisk”, ”utjämna skillnader”, ”mest stöd till den som bäst behöver”, ”stöd till dem som har det svårt i skolan”. Men så är det inte i år. Besparingarna riktas mot de sämst ställda i skolan. Skolan är utsatt för en social nedrustning av stora mått. Detta händer samtidigt som vi vet, vilket bl.a. Ylva Annerstedt nyss har talat om, skolan har stora problem med våld, mobbning och övergrepp av olika slag. Samtidigt som regeringen den ena dagen driver antivåldskampanjer med hjälp av kändisar, tar man den andra dagen ifrån skolan de resurser som den skall ha för att möta våldet. Jag skall ge några exempel. Man tar 71 milj.kr. från förstärkningsresursens icke undervisningsbundna del. Det är som det har påpekats några gånger nu, Bengt Göransson, inte några rastvakter det handlar om, utan det är obligatorisk och delvis schemalagd verksamhet och mycket annat som det handlar om. Man tar 169 milj.kr. från anslaget för särskilda åtgärder på skolområdet som är till för att utjämna skillnader mellan kommuner och för att hjälpa sådana kommuner som har särskilda besvärligheter på skolans område. Och det är, vilket också förtjänar att påpekas, pengar som till minst hälften skall användas för undervisningsändamål. Så talet från regeringens sida om att besparingarna inte drabbar undervisningen är inte sant. Av dessa 169 milj.kr. tas 20 milj.kr. från gymnasieskolans anslag för särskilda åtgärder. Det är ett anslag som infördes för ganska precis ett år sedan. Regeringen sade att detta anslag var avsett för att ge förutsättningar för gymnasieskolan att verkligen vara en gymnasieskola för alla. Det sades att när nu nästan alla elever kommer till gymnasieskolan för detta naturligtvis med sig en hel del problem som vi känner från grundskolan. Då är det rimligt att gymnasieskolan får särskilda resurser för att kunna möta dessa problem och för att kunna vara en gymnasieskola för alla. Då inställer sig naturligtvis frågan, som kanske skall ställas till Lennart Bodström: Är det inte lika viktigt i år som det var förra året att det blir en gymnasieskola för alla, eller har förutsättningarna helt plötsligt blivit så oerhört mycket bättre? Man för över den s.k. lågstadiesatsningen till mellanstadiet, eftersom det har varit en bra satsning som har gjort nytta. Därför skall man fortsätta på mellanstadiet. Men i samband med överföringen spar man in hälften av pengarna. De 32 miljonerna blir helt plötsligt 16. Till detta kommer sveket mot ungdomarna i gymnasieåldern, vilket Ylva Annerstedt har kommenterat. Vi har hört, inte en gång utan i upprepade regeringsdeklarationer, att regeringen nu skall se till att alla ungdomar upp till 20 år får en plats i gymnasieskolan — alla som vill ha en plats och när de vill ha en plats. Då blir man litet förvånad när man läser årets budgetproposition och konstaterar att regeringen föreslår oförändrade 124 000 platser på den s.k. direktramen, samtidigt som man vet att ungefär 4 000 ungdomar inte fick plats förra året och samtidigt som man vet att antalet 16-åringar som har möjlighet att söka i år är 4 000 fler än förra året. Men i fråga om detta är det ett oförändrat antal platser. På den lilla ramen, som är till för påbyggnadsutbildningar ovanpå en genomgången gymnasieutbildning och som har varit ett mycket bra och verksamt instrument för att hjälpa ungdomar ut på arbetsmarknaden, plockar man helt plötsligt bort 4 000 platser. Hur skall det här kunna leda till att alla ungdomar upp till 20 års ålder som vill söka sig till gymnasieskolan skall rymmas där, Lennart Bodström? Dessa åtgärder åtföljs i stället av prutningar på utrustningsanslagen på gymnasieskolan. Prot. 1986/87:64 Jag har den senaste månaden sedan budgetpropositionen framlades träffat — 4 februari 1987 många som är verksamma inom skolan som lärare, som skolledare, som förtroendevalda, som tjänstemän. Jag kommer i dag från en konferens med Svenska förbundet för specialpedagogik — människor som sannerligen vet | vad dessa besparingar handlar om. Många av dessa människor har själva sagt sig vara socialdemokrater. Det är naturligt att många måste vara det av ett så stort antal. Jag försäkrar Bengt Göransson och Lennart Bodström att de alla ger uttryck för en mycket djup och äkta oro. De frågar sig: Vart är regeringen på väg? De ställer också följande fråga till oss, därför att de tror att vi möjligen kan veta vad regeringen håller på med: Tänker regeringen överge dem som har det svårast i skolan? Tänker regeringen överge den utbildnings politik som man har varit med om att utforma? Tänker regeringen överge tanken på en likvärdig skola i hela landet? Var står de övriga partierna? Det här är allvarliga frågor. Det handlar naturligtvis om kronor och ören i samband med budgetpropositionen. Men til syvende og sidst handlar det om ideologi. Centerpartiet har gett sitt besked. Vi står fast vid målen för den svenska grundskolan som en skola för alla. Vi prioriterar utbildningen i vår ekonomiska politik, därför att en god utbildning också är ett led i en sund ekonomisk politik. Herr talman! Jag skall sluta med några ord av socialdemokraten Göran Palm. Han lär i något sammanhang ha sagt: Det kan väl var och en förstå att inte Välfärdssverige kan ha råd med barnmorska, affär, jordbruk och skola i varje by som Fattigsverige hade.